Herr talman! Det var intressant att få detta exempel på en skön själs bekännelse. Det är alltså inte jag som behöver stå där med skammen. Jag har inte haft någon möjlighet att påverka den här kampanjen, men Margit Gennser satt och sov i spardelegationen när kampanjen lades upp. Jag tycker det är intressant att få detta konstaterat.
Herr talman! Det var så att vissa sammanträden inte kom till stånd. Men det är klart att jag hade kunnat vara litet mer vaken. Då hade jag kunnat opponera mig, men som ledamot av minoriteten hade jag antagligen inte kunnat stoppa kampanjen. Men jag gör någonting som är väldigt ovanligt bland politiker: jag talar om när jag har fel. Det tycker jag att vi borde göra litet oftare. Tänk efter: Är det verkligen vettigt att gå ut med en kampanj med den här typen av annonser? En av dem löd: I morgon öppnar affärerna igen. I en annan sades det: Ärtsoppa som vanligt i dag. Annonserna var införda en onsdag. Ja, jag vet att det var den första april, men några dagar tidigare hade man helsidor i Svenska Dagbladet med fullkomligt oförståeliga bilder och nästan ingen text. Folk har frågat mig: Hur kan statliga myndigheter få göra av med pengar på det här viset? Jag tycker att vi borde tänka på politikers legitimitet. Det är viktigt.
Herr talman! Bland annonserna fanns också sådana som hade exempelvis följande budskap: Spara nu —-i morgon är det för sent! Det är lätt att låna igen — och dyrt! Det fanns några annonser med mera burleska skämt. Jag medger det. Men jag kan konstatera att vi här i kammaren har olika mått av tålighet inför den här typen av lättsinnighet.
Herr talman! Burleska skämt är nog bra, ifall de är gratis. Att använda skattebetalarnas pengar till sådant tycker jag är fel. Men det är bra att även statsrådet Johansson kunde erkänna något av tveksamhet inför detta. Det tackar jag för.

Herr talman! Erik Holmkvist har frågat jordbruksministern vilka åtgärder regeringen avser vidta för att styra prisutvecklingen inom handeln. Frågan har överlämnats till mig. I ett svar den 2 april här i kammaren på en liknande fråga som gällde extrapriser hänvisade jag till att olika typer av priserbjudanden i marknadsföringen inte alltid uppfyller marknadsföringslagens krav på vederhäftighet. Konsumentverket har utfärdat särskilda riktlinjer för tillfälliga prisaktiviteter på dagligvaror. Enligt dessa riktlinjer får extraprisbegreppet endast användas om det är fråga om tillfälliga prisnedsättningar av viss storlek. Det ordinarie priset skall samtidigt anges. Jordbruksministern har i den allmänna debatten uppmanat handeln att undersöka om systemet med extrapriser fungerar som det var tänkt. Den uppmaningen är enligt min mening befogad. Om det förekommer missförhållanden på detta område och dessa inte rättas till genom självsanering är det en uppgift för i första hand konsumentverket och statens prisoch kartellnämnd att ingripa. Jag sade i mitt svar den 2 april att regeringen har inga planer på att ingripa mot tillfälliga prisnedsättningar, så länge dessa är ett uttryck för en aktiv och sund priskonkurrens.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Händer det inget med extrapriserna så kan statsmakterna ingripa. — Så sade jordbruksministern i en debatt för tre veckor sedan. Det uttalandet stämmer alltså inte med statsrådet Johanssons version här i dag. Svensk detaljhandel lever i ett mycket hårt konkurrensklimat, där kampen om varje tiondel av marknaden kräver stora insatser. Sverige är ett av de länder där den fria konkurrensen drivits allra längst — till konsumenternas nytta, med lägre priser på varorna, bästa möjliga kvalitet och en servicenivå helt i klass med vad andra länders konsumenter får. Jordbruksministerns uttalande är illavarslande och kan tolkas så, att alternativet till en fri marknadsekonomi är statsdirigerade priser inom detaljhandeln, således ett hot med andra ord. Vem av regeringens talesmän skall riksdagen lita till - statsrådet Hellström eller statsrådet Johansson med två diametralt motsatta versioner av vad som har sagts? Jordbruksministerns uttalande ligger helt i linje med socialdemokratisk med samhällsingripanden i form av styrningar, där PBL kan tas som ett annat exempel. Jag vill gärna tro på statsrådets Johanssons deklaration här i dag. Jag gör det gärna om det är möjligt, men faktum är att regeringen tar tillbaka sina egna uttalanden så ofta att det är svårt att riktigt lita på beskeden. Nu var det statsrådet Bengt K. Å. Johansson, och för tre veckor sedan var det statsrådet Thage Peterson när det gäller förnyelsefondernas användning. Det är illavarslande. Vi måste kunna lita på besked som vi får från våra statsråd.

Herr talman! Jordbruksministern uppmanade handeln att den borde gå igenom systemet med extrapriser och undersöka om det verkligen fungerar som det var tänkt. Om inte, borde handeln själv sanera systemet. Det ligger både i handelns eget intresse och i konsumenternas intresse. Den uppfattningen delar jag. Visst finns det situationer där det kan vara aktuellt med ändringar i lagstiftningen. Extrapriser kan utnyttjas på ett sätt som strider mot marknadsföringslagens principer, men enligt min mening föreligger inte den situationen nu. Det sade jag också såsom min uppfattning den 2 april. Så tro på mig, Erik Holmkvist!
Herr talman! Som jag redan sagt vill jag gärna tro på statsrådets deklaration här i dag. Jag hoppas att också handeln kan lita på det här beskedet. Men faktum kvarstår: När det kommer två diametralt motsatta besked från våra statsråd är det inte så enkelt att tro på det sista beskedet. Det ligger lika nära till hands att tro på det första. Men, som sagt, jag hoppas att handeln kan lita på att några statsingripanden inte står för dörren.

Herr talman! Anne Wibble har frågat när regeringen avser upphäva prisstoppet. Mitt svar blir detsamma som jag lämnat tidigare här i kammaren. Prisstoppet gäller tills vidare. Jag är inte i dag beredd att ange någon tidpunkt när det skall upphävas.

Herr talman! Jag frågade statsrådet Johansson när regeringen avser upphäva prisstoppet, och han svarade att han inte vet det. Jag får tacka honom formellt för svaret, men jag anser att det i sak är mycket otillfredsställande. Jag vet att han har svarat samma sak tidigare, men det var ju tidigare. Det har alltså gått en tid sedan dess. Regeringen har faktiskt själv sagt att långvariga prisstopp är särskilt skadliga, och jag tycker att man borde ha dragit någon lärdom av den period vi har haft med prisregleringar. Vi har nämligen haft många månader med prisstopp, under den förra mandatperioden närmare bestämt 13 månader eller någonting sådant, och priserna steg ändå alldeles för mycket. Regeringen borde ta någon hänsyn till de effekter man ser i verkligheten av de åtgärder man inför. Prisstoppet borde alltså upphävas omedelbart. Den enda effekt jag kan se är att man skjuter prishöjningarna på framtiden. Genom att på konstlad väg hålla priserna nere nu spär man på den privata konsumtionen alldeles i onödan, när den ändå är ganska hög, och rullar en prishöjningsvåg framför sig. Jag tror detta kommer att bli ett ganska stort problem i nästa avtalsrörelse — ett större problem ju senare man upphäver prisstoppet. Prisstoppet drabbar mycket orättvist. Många mindre och medelstora underleverantörsföretag ligger nu på en prisnivå som de avtalade med sina kunder för mer än ett år sedan och har att kämpa mot alla de lönehöjningar och prishöjningar på insatsvaror och annat som har skett sedan dess. Det betyder att de företagen i princip inte vågar genomföra några investeringar — de har för dålig lönsamhet för det. Det är beklagligt, när man vet att den svenska industrin skulle behöva kapacitetsökande investeringar, att regeringen trots det ligger kvar med ett investeringshämmande prisstopp. Jag undrar om inte statsrådet borde ta och överväga sitt tidigare svar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gradin för svaret på min fråga, även om svaret var att inget svar kan lämnas. Anledningen till att jag framställt den här frågan är att utrikesministern här i kammaren har redogjort för vapenexporten till Singapore under den tid då vi hade en icke-socialistisk regering. Då gällde det Robot 70. Nu säger Anita Gradin att man av sekretesskäl inte kan lämna ut de uppgifter som jag vill ha om vapenexporten till Singapore under den nuvarande socialdemokratiska regeringens tid. Detta är intressant. En fråga inställer sig omedelbart: Vad är den principiella skillnaden mellan de uppgifter som utrikesministern redovisade för kammaren och de uppgifter som jag nu vill ha redovisade? Sakskäl gör att man undantagsvis kan lämna ut ytterligare uppgifter, säger utrikeshandelsministern. Frågan är då: Vad är det som skiljer när det gäller dessa bägge typer av uppgifter? En skillnad är ju iögonenfallande, och det är att de uppgifter som utrikesministern lämnade ut gällde exporten under den tid då vi hade borgerlig regering. Utrikesministern hade alltså ett partitaktiskt intresse av att vara öppenhjärtig i det fallet. Nu begär jag i princip motsvarande uppgifter om exporten under den nuvarande socialdemokratiska regeringens tid. Det finns naturligtvis uppenbara partitaktiska skäl för att statsrådet inte vill lämna ut några uppgifter. Jag utgår dock, herr talman, från att sekretesslagen inte tillämpas på ett partitaktiskt sätt. Det måste ju finnas andra principiella skäl för det ställningstagande som utrikeshandelsministern har gjort. Jag ser fram emot att få ett besked.

Herr talman! Även jag känner naturligtvis till att nämnda kommission har tillsatts. Men vad jag tycker vore intressant att höra är vad som är den principiella skillnaden mellan att lämna ut uppgifter om vapenexporten till Singapore under en borgerlig regering och att lämna ut likartade uppgifter om exporten under en socialdemokratisk regering. Vad utrikesministern redovisade för kammaren var ju inte några totalsummor utan det var vapenslag och antal enheter. Vad jag har efterfrågat är visserligen också uppgifter om vapenslag och antal enheter beträffande några exemplifierade vapen. Men jag undrar fortfarande: Vad är den principiella skillnaden i detta sammanhang?

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det har i Sverige sedan länge rått en total enighet om att Sverige inte skall delta i enskilda bojkotter. Med stor lätthet kan genom många dokument och uttalanden bevisas att även statsrådets parti har sagt att denna linje alltid skall hållas. Nu kommer det inom kort att läggas fram ett förslag om en bojkott i vad gäller handel med Sydafrika och Namibia. Det innebär, fru statsråd, att det finns risk för att vi i Sverige börjar gradera förtryck och åsikter. Med utgångspunkt i vad som gäller i Sverige kan ett land som Sovjetunionen sägas vara i stort sett ett fängelse. Det kanske mest flagranta exemplet på ett land där man bekämpar och förtrycker människor är Iran, där hitintills mer än 70 000 människor har avrättats. I dag finns där 140 000 politiska fångar. Sveriges handel med Iran är omfattande. 1984 exporterade vi varor för nästan 4 miljarder kronor till Iran. Handeln med Sydafrika är litet mindre, och därför kan vi kosta på oss att bojkotta det landet. Det land som verkligen borde bojkottas är Iran, men där har Sverige så stora affärer. Det är beklagligt att denna debatt har uppstått. Jag vill fråga statsrådet: Om sydafrikanska vetenskapsmän t.ex. fick fram en medicin som kunde bota aids och de ställde som krav att de inte skulle sälja den till Sverige om vi inte upphäver bojkotten, skulle vi då bojkotta Sydafrika även framöver?

Herr talman! Här säger statsrådet att man har haft kontakt med Sovjetunionen och Iran med anledning av det sätt på vilket de behandlar sina medborgare. Det är mycket möjligt, och det är i så fall positivt. Men samtidigt har man ingenting emot att handeln med dessa länder blomstrar. Samtliga partier här i riksdagen står bakom åsikten att Sydafrikas regim är förkastlig och inte borde finnas till. Men det har ändå alltid funnits en total enighet om att inte delta i enskilda aktioner. Det gäller speciellt i detta fall. Det är litet billigt för Sverige — vi köper kanske en nattsömn, men det får ingen som helst effekt. Den enda effekt bojkotten får — om vi skall se till historiska fakta — är att svenska löntagare mister sina jobb. Någon annan effekt får den inte.

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta några åtgärder för att låta statens bilavgaslaboratorium finnas kvar i Studsvik. Statens naturvårdsverk har för närvarande ett bilavgaslaboratorium i Studsvik. Myndighetsprovning av bilars avgasutsläpp görs för närvarande av AB Svensk Bilprovning, som är riksprovplats för bilar enligt riksprovplatslagstiftningen, vid två laboratorier i Stockholmsområdet. Bilprovningen planerar inför genomförandet av den nya bilavgaslagstiftningen ett nytt bilavgascentrum i Jordbro söder om Stockholm och avser härvid att lägga ned sina andra bilavgaslaboratorier. Statens naturvårdsverk utnyttjar för närvarande i viss utsträckning Svensk Bilprovnings avgaslaboratorier på uppdragsbasis. Verket har tecknat ett preliminärt avtal med Bilprovningen som innebär att all statlig avgasprovning skall överföras till det nya bilavgascentret i Jordbro. Avtalet har underställts regeringen för godkännande. Frågan om godkännande av naturvårdsverkets förslag till avtal med AB Svensk Bilprovning bereds i regeringskansliet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag konstaterar emellertid att frågan kvarstår obesvarad. Är regeringen beredd att göra något för att detta laboratorium skall finnas kvar i Studsvik? Det är min fråga. Det konstateras i svaret att naturvårdsverket redan har ett bilavgaslaboratorium i Studsvik. Det känner jag väl till. Det är det som har föranlett frågan. Man kan, när man läser svaret, fundera över varför naturvårdsverket mot bakgrund av denna kännedom har tecknat ett avtal om att flytta all denna verksamhet till det nya laboratorium som Svensk Bilprovning skall bygga. Det är en fråga som också kunde förtjäna ett svar. Jag har i min fråga redovisat varför jag tycker att verksamheten borde vara kvar. Det är bl.a. av sysselsättningsskäl, men det finns också andra aspekter på detta. Motoralkoholkommittén har föreslagit att man skall genomföra ett försök med etanoldrivna bussar i en medelstor svensk stad. Birgitta Dahls egen statssekreterare har föreslagit Nyköpings kommun att ta hand om denna försöksverksamhet. Kommunen har förklarat sig villig att göra detta. Det aktuella bussbolaget har förklarat sig villigt. Motortillverkarna har åtagit sig att vidta de åtgärder som skulle behövas. Då passar på något konstigt sätt bilavgaslaboratoriet i Studsvik mycket väl in i denna verksamhet. Jag måste upprepa frågan: Är verkligen inte regeringen beredd att göra något för att låta detta väl fungerande laboratorium vara kvar där det är?
Herr talman! Larz Johansson är säkert medveten om att jag är förhindrad att på det sätt som Larz Johansson önskar uttala mig om frågor som bereds i regeringskansliet, innan regeringen är färdig att fatta beslut. Två av de frågor 45 som Larz Johansson berör när han uttrycker oro för Studsviks framtid bearbetas nu intensivt i regeringskansliet. Den ena är naturvårdsverkets ansökan om godkännande av det preliminära avtalet. Den andra är frågan om Studsviks framtid, och det är naturligtvis den som är det centrala. Dessa frågor bereds jämsides. Vi är väl medvetna om allvaret i sysselsättningssituationen och också om behovet av att tillvarata de resurser som finns i Studsvik. Vi vill pröva dessa frågor på ett sätt som ger Studsvik en framtid. Vi har haft upprepade diskussioner om dessa frågor och fortlöpande kontakter, inte bara med företaget utan även med företrädare för länet, kommunen och de anställdas fackliga organisationer liksom också med riksdagsledamöter. Jag kan försäkra att det är med största allvar som vi nu söker en bra lösning, och jag tror att Larz Johansson respekterar att jag väntar med att ge ett svar till dess att vi är färdiga.
Herr talman! Jag har naturligtvis respekt för den ståndpunkten och känner väl till ordningen i regeringskansliet. Jag tolkar statsrådets senaste inlägg så, att man kan känna ett visst hopp inför framtiden. När man talar om förutsättningarna för Studsviks överlevnad och framtid är bilavgaslaboratoriet en liten pusselbit i sammanhanget. Mot bakgrund av vad vi nu hört skulle det förvåna mig mycket om man skulle rycka bort en sådan pusselbit när man samtidigt försöker att garantera Studsvik en bra framtid. Jag tackar för det svaret.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig vad jag avser att göra för att de nya enlitersölburkarna av stål skall återvinnnas och hur det går med det nya returglas som skulle utvecklas enligt ett avtal år 1981 mellan staten och bryggerinäringen. Riksdagen beslutade 1982 om ett pantsystem för återvinning av aluminiumburkar. Beslutet utgick ifrån att återvinningen skall uppgå till minst 75 90. Panten har nyligen dubblats för att denna målsättning skall nås. Några bestämmelser eller beslut som förhindrar introduktion av ölburkar av annat material finns inte. Enligt min uppfattning bör kraftfulla åtgärder vidtas för att minska avfallsmängderna. Avfallet bör betraktas som en resurs som bör återvinnas i största möjliga utsträckning. Dessutom måste vi minska avfallets farlighet för miljön och ställa upp strikta miljökrav för all hantering, behandling och deponering av avfall. Regeringen kommer under våren att lämna en redovisning till riksdagen beträffande vissa avfallsfrågor. I skrivelsen kommer att redovisas, förutom regeringens inställning i frågan om miljökrav m.m. vid avfallsförbränning, även frågor om åtgärder för att minska såväl avfallets mängd som farlighet.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag måste dock konstatera att något svar på de frågor om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att ölburkarna skall återvinnas och hur det går med det returglas som skulle utvecklas, har jag inte fått, utan det är mera allmänna formuleringar om avfallshanteringen. Som miljöministern sade fattade riksdagen beslut 1982 om att tillåta aluminiumburkar, men förutsättningen var att återvinningen skulle uppgå till minst 75 20. Det har inte uppnåtts. Från centerpartiets sida motionerade vi i år om att man skulle höja panten kraftigt, och så har också skett; man har tillgodosett det kravet från oss. Men samtidigt introduceras på marknaden en ny burk på en liter. Enligt den information jag har är både botten och locket på burken av aluminium — det är naturligtvis bekymmersamt. Det aluminiumet måste naturligtvis vara lika skadligt som det som finns i aluminiumburken. Miljöoch energiministern säger nu att avfallet bör betraktas som en resurs som bör återvinnas i största möjliga utsträckning. Jag vill säga att det är ett krav från vår och riksdagens sida att så sker. Men skall det komma till stånd måste regeringen vidta åtgärder — då krävs det ett pantsystem också på den. Jag vill ha ett svar på frågan vad regeringen tänker göra på den punkten. Samtidigt vill jag också veta på vilket sätt frågan om returglas hanteras och hur regeringen följer upp det krav som ställdes i avtalet att bryggeriindustrin också skall utveckla ett nytt system med returglas, vilket är det effektivaste från både resursoch avfallshanteringssynpunkt.
Herr talman! Regeringen ser på den nuvarande situationen med stort allvar — den är inte alls bra. Grundläggande är att drycker i första hand skall förpackas i glas som kan återvinnas eller användas i ett retursystem. Det är ett stort bekymmer att så stor andel av förpackningarna utgörs av aluminiumburkar, den nya plåtburken och de plastflaskor som nu introduceras. Det är emot riksdagens och regeringens intentioner. Det är dessutom ett särskilt bekymmer att vi i själva verket har ett monopol på det här området. Vi arbetar med stor intensitet för att hitta en bra lösning, och jag erkänner oförbehållsamt att situationen inte är bra. Jag hoppas att vi inom inte alltför lång tid skall kunna återvända till riksdagen med ett förslag som innebär att satsningen i första hand sker på glas som kan återvinnas eller återgå som returglas. Sedan vill jag säga att konsumenterna faktiskt genom sina val kan påverka vilka produkter som får en god marknad.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande synpunkterna. Det är ändå skönt att veta att miljöministern liksom jag och centerpartiet ser med bekymmer på situationen och oförbehållsamt erkänner att den inte är bra. Men det är ändå anmärkningsvärt att regeringen i det läget inte gör någonting. Har man väl introducerat en sådan produkt som burken på marknaden är det mycket svårt att få bort den igen eller vidta åtgärder för att klara problemen. Samma sak gäller för returglaset. Eftersom det nu gått så många år sedan avtalet skrevs och riksdagen fattade beslutet borde man i dag befinna sig ganska nära målet. Rimligtvis borde jag i dag kunna få ett svar på min fråga på den punkten av miljöministern. Jag håller med om att konsumenterna naturligtvis kan hjälpa till och styra det här — det tycker jag är ett krav som man kan ställa på oss som konsumenter. Men det fritar inte regeringen från ansvaret.
Herr talman! Låt mig i all stillsamhet påminna Lennart Brunander om att det var en borgerlig regering som släppte fram aluminiumburken.
Herr talman! Jag är medveten om det. Det är därför inte mindre viktigt att den nuvarande regeringen ser till att det avtal som då träffades verkligen hålls — det har inte skett när det gäller vare sig insamlingen av aluminiumburkar eller utvecklandet av ett returglas. Det är regeringens uppgift att se till att så sker.

Herr talman! Per-Richard Molén har frågat mig vilka skälen är att inte energirådets ledamöter informerats om att kärnkraftskommunerna gjort en framställning till energirådet om att få samtal kring de effekter som uppstår vid en kärnkraftsavveckling. Jag vill då påminna Per-Richard Molén om att en skrivelse från kärnkraftskommunernas samarbetsorgan, med begäran om ett informationsmöte med energirådet, föredrogs vid rådets möte den 2 september 1986. Rådet ansåg då att tiden ännu ej var mogen för en diskussion med kommunerna. Sedan dess har det tyvärr inte varit tillfälle för rådet att åter ta upp frågan. Samtidigt anser jag att kärnkraftskommunerna har haft möjligheter att föra fram sina synpunkter. Jag har vid ett flertal tillfällen träffat representanter för dessa kommuner. Dessutom har kommunerna yttrat sig i samband med remissen på energirådets material.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag kan konstatera att även om brevet, eller skrivelsen, från dessa kommuner föredrogs vid rådets möte den 2 september, har kommunerna uppenbarligen inte fått något svar. Vi hade ett sammanträde i energirådet i november. Det presenterades då inget svar på dessa brev. Herr talman! Jag utgår ifrån att det inte bara är korrespondens med dessa kommuner som har förekommit efter det att energirådet presenterade sin utredning i november. Sedan dess har vi haft en omfattande remissbehandling av samtliga konsekvenser av olyckan i Tjernobyl och de konsekvenser det i sin tur får för svensk energipolitik. Vi har fått ett regeringsförslag som gäller energiforskning. Det har framlagts en proposition om Vattenfall. Vi har genomfört förändringar när det gäller lagringen av olja och kol i beredskapssyfte. Inget av detta har tagits fram och ansetts angeläget att diskutera i energirådet. Som ledamot av energirådet är det klart att man reagerar när man i en tidning noterar att kommunerna inte får svar på brev. Jag vill därför ställa följande frågor: Har det kommit andra brev? På vilket sätt har breven behandlats? Hur har rapportering till energirådet skett i dessa frågor?

Herr talman! Jag vill först påminna rådets ledamot om att vi den 2 september fattade ett beslut om att vi inte skulle kunna ta upp sådana här saker förrän vi hade slutfört uppdraget. Vi kunde således inte heller ta upp detta vid mötet i november. Sedan dess har vi inte haft några sammanträden med energirådet, men de kommer att återupptas. Däremot har en serie överläggningar ägt rum bl.a. med de berörda kärnkraftskommunerna. Eftersom Per-Richard Molén både i sin fråga och nu refererar till en tidningsartikel där ett av de berörda kommunalråden uttalar sig, vill jag till kammarens protokoll säga att detta uttalande i OKG-Aktuellt är fullt av felaktigheter, för att inte säga lögner — och dessa vill jag inte skall få stå oemotsagda. Jag har vid ett flertal tillfällen besökt kärnkraftskommunerna, och de har gemensamt uppvaktat mig den 20 j: nuari. Dessutom har de varit remissinstanser. Också en rad andra påståenden i denna artikel är felaktiga, t.ex. att jag skulle ha sagt att man skulle bygga kolkraftverk på kärnkraftsorterna. Dessutom har jag haft regelbundna överläggningar med de fackliga organisationerna. Jag kan konstatera att det förtroende jag har visat genom att föra mycket öppna diskussioner av några av deltagarna har missbrukats genom att de fört ut felaktiga uppgifter om vad som har förekommit. Detta leder mig tyvärr till slutsatsen att det inte är särskilt meningsfullt med sådana överläggningar så länge man inte kan lita på att de, som deltar i dem, på ett riktigt sätt talar om vad som då sägs.

Herr talman! Jag har lärt känna statsrådet som mycket ambitiös och mycket angelägen om att informera alla dem som eventuellt kan beröras och vara intresserade. Därför förvånar mig just den här artikeln. Den är skriven av en partikamrat till statsrådet, kommunalrådet Bengt Christersson i Oskarshamn. Det är då bara att notera att det finns förtroendemän inom den socialdemokratiska rörelsen som i tidningar medvetet far ut med lögner mot sina regeringsledamöter. Det är givet att man som ledamot i energirådet känner sig besviken över att indirekt bli prickad för att vi inte svarar på brev. Därför tycker jag att den här frågestunden, i vad gäller den fråga jag har ställt, har varit väldigt välgörande. Men det är tråkigt att konstatera att det förekommer lögner inom den socialdemokratiska rörelsen, vilket inte är speciellt välgörande för den energipolitiska debatten.

Herr talman! Jag skulle gärna se att vi kunde få litet mera preciserat vilka de borgerliga ledamöterna är. I och för sig har jag enbart tagit upp den artikel som Bengt Christersson själv har signerat. Det är den debatten gäller, och här har jag alltså fått klarlagt att han, socialdemokrat som han är, har farit med lögnaktiga påståenden mot sitt socialdemokratiska statsråd på energiområdet.

Herr talman! Ingemar Eliasson har, mot bakgrund av tidningsreferat enligt vilka jag skulle sagt att regeringen tänker ”blanda sig i avtalsrörelsen”, frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att underlätta nästa avtalsrörelse. Låt mig då först även i denna kammare upprepa vad jag redan i andra sammanhang förklarat, nämligen att jag inte har sagt att regeringen kommer att försöka styra avtalsrörelsen. Vad jag sade var att regeringen ser det som sin plikt att tala om för parterna när den anser att avtalsrörelsen håller på att urarta och få resultat som kan leda till en ny period av inflation och arbetslöshet. Detta anser jag vara regeringens plikt — även om det av parterna uppfattas som en inblandning i avtalsrörelsen. Att regeringen helt skulle ställa sig utanför avtalsrörelsen ter sig helt orimligt, när det ändå är så att regeringen får vara med och ta ansvaret för konsekvenserna av den. Vad regeringen i övrigt anser om förutsättningarna för avtalsrörelsen kommer att redovisas i kompletteringspropositionen.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

Det är utmärkt att finansministern sätter fingret på denna punkt, nämligen hur central nästa avtalsrörelse är för den fortsatta ekonomiska utvecklingen, och det kan bara välkomnas. Det är däremot inte bra om uttalandena skapar förvirring, och det var ju vad det uttalande gjorde som har föranlett min fråga. Vi kan hoppas att den förklaring som vi nu har fått har stillat denna förvirring. Då återstår frågan vad regeringen i stället tänker göra. Jag tror att det är oerhört viktigt att dra erfarenheter och vissa slutsatser av de senaste årens avtalsrörelser. Den slutsats som kan dras är att regeringen i god tid skall ge besked till parterna om vilken bedömning man gör av det tillgängliga ekonomiska utrymmet, vilka spelregler man anser skall råda, dvs. vilken rollfördelningen är mellan statsmakten och parterna, och vilka åtgärder man avser vidta för att underlätta för parterna att hålla sig inom det tillgängliga utrymmet. Jag kan se att det åtminstone finns två saker som regeringen därvidlag skulle kunna göra. Det ena är att sänka marginalskatterna redan i år och ge besked om de långsiktiga spelreglerna när det gäller skattepolitiken. Det andra är att låta bli att lägga på nya arbetsgivaravgifter. Finansministern vet mycket väl att båda dessa åtgärder skulle underlätta för parterna. På den första punkten, marginalskatterna, gör man ingenting. På den andra får vi besked, nämligen att man tar i anspråk en viktig del av löneutrymmet genom att lägga på nya avgifter. Har inte regeringen något positivt besked att ge till parterna om hur regeringen avser att underlätta avtalsrörelsen?
Förbereder regeringen någon åtgärd av liknande slag i syfte att försöka dämpa lönekraven i 1987 års avtalsrörelse?
Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om regeringen förbereder någon skatterabatt eller någon annan åtgärd av liknande slag inför 1987 års avtalsrörelse. Svaret är nej. Och för övrigt är det väl meningen att nästa avtalsrörelse skall gälla 1988.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret och vill omedelbart tillägga att avtalsrörelser numera pågår året om. Jag avsåg faktiskt år 1987. Det finns en rad förhandlingar på det lokala planet som ännu inte avslutats, och avtal sluts som verkar inflationsdrivande. Jag tycker det är tråkigt att inte finansministern förbereder åtgärder av något slag. Så här skrev finansministern i finansplanen på s. 14: ”Inflationstakten under loppet av 1987 beräknas bli ca 4 Fe, vilket är något mer än under 1986. —- —— Prognoserna utgår från de löneavtal, som har slutits på den privata och den offentliga arbetsmarknaden och en avtagande löneglidning i näringslivet. Timlöneökningen i hela ekonomin beräknas bli ca 8 26 1986” — alltså betydligt mer än vad regeringen tidigare trodde — ”och ca 5,5 20 1987. Därmed sker en dämpning av löneutvecklingen 1987, dock inte ned till nivån i våra viktigare konkurrentländer.” Det är verkligen det viktiga i sammanhanget. Ett ytterligare påpekande gör finansministern på s. 29, där han tar upp frågorna om vilket löneutrymme det finns och vilken prisoch löneutveckling man kan vänta sig: ”De skärpta fördelningspolitiska spänningarna mellan olika organisationer och grupper och ett urholkat partsansvar har bidragit till att försämra arbetsmarknadens funktionssätt.” Mot bakgrund av dessa två uttalanden frågar jag: Förbereder inte finansministern någonting? Kommer han att sitta med armarna i kors och se hur lönekraven driver upp prisnivån? Då står vi snart inför en ny devalvering. Om en sådan skulle vidtas ”går det åt helvete”, har finansministern sagt i en skrift — inte i riksdagen.
Herr talman! Ingemar Eliasson var för en stund sedan mycket angelägen om att vi här i debatten skulle ha exakta och väl genomtänka uttryck. I debatten med Hugo Hegeland är detta dubbelt viktigt, måste jag tillägga. Nu tolkade nämligen Hugo Hegeland mitt svar som att regeringen inte förberedde någon åtgärd av något slag. Men det svar jag gav gällde frågan om vi förberedde en åtgärd liknande en skatterabatt. Där är svaret nej. Skulle den dessutom gälla 1987 års, nu pågående avtalsrörelse är svaret dubbelt nej.
Herr talman! Med liknande slag menar jag en typ av åtgärd som verkar dämpande på lönekraven. En sådan åtgärd är en skatterabatt, men den visade sig ineffektiv. Det finns dock rader av andra åtgärder som finansministern mycket väl kan vidta. De behöver inte gå in på skatteområdet. Det kan mycket väl tänkas att jag nu på tisdag, den 28 april, när kompletteringspropositionen kommer, får läsa ett fullständigare svar på min fråga, eller hur finansministern?

Herr talman! För företag som har brutet räkenskapsår gäller att de ändå skall skatta för sina realisationsvinster per kalenderår. Om fastigheter eller aktier säljs efter bokslutsdagen men före kalenderårets slut kan det uppkomma vissa tekniska problem i redovisningen och vid beskattningen. Vidare kan den omständigheten att beräkningen av inkomst av kapital sker för kalenderår enligt kontantprincipen utnyttjas för skatteplanerande åtgärder från företagens sida. Det finns alltså skäl att se över reglerna på detta område. En översyn har också inletts inom finansdepartementet. Jag kan däremot för dagen inte säga när översynen blir klar.

Herr talman! Först vill jag tacka finansministern för svaret, som är positivt i samma utsträckning som skatteutskottets uttalanden varit det. Bakgrunden till frågan är att jag två år i rad motionerat i denna fråga. Båda gångerna har skatteutskottet avstyrkt motionerna med hänvisning till att ärendet bereds i finansdepartementet. Samtidigt säger man att man har förståelse för synpunkterna. Två skrivelser i ärendet har inkommit till finansdepartementet —i mars och april 1985, alltså för två år sedan. I dessa skrivelser påtalas de problem som uppkommit på grund av att taxeringsmyndigheterna plötsligt börjat tillämpa lagen. Tidigare har myndigheterna accepterat att räkenskapsår och beskattningsår betraktas som ett och samma. Vidare sägs att myndigheterna dock senare beslutat acceptera tidigare ordning i avvaktan på en lagändring. Detta var alltså för två år sedan, men ännu har det inte hänt någonting på området. Finansministern säger att det uppkommer problem av teknisk art. Jag tycker att ordningen inte bara är opraktisk, utan dessutom hindrar den att vinster av tillfälligt slag kan tillgodogöras rörelsen för att utveckla och utvidga denna. Det tyngsta skälet för en lagändring anser jag vara att regeringen på ett mycket enkelt sätt kan medverka till att fler arbetstillfällen kommer till stånd. Med ett penndrag kan finansministern mycket enkelt möjliggöra fler nyanställningar eller ökade investeringar, och detta utan att det kostar staten ett öre. Varför gör inte Kjell-Olof Feldt detta genast?

Herr talman! Anders Andersson har, mot bakgrund av ett uttalande jag gjort om hur kommunerna behandlar skolan, frågat mig att om kommunerna nu använder sina pengar felaktigt, varför medverkar jag då till att kommu nerna kan fortsätta med en sådan hantering av ekonomin. Varför inte i stället minska de statliga transfereringarna till skolan? Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit betydande neddragningar av transfereringarna till kommunerna på bl.a. skolans område utifrån en övergripande samhällsekonomisk och budgetpolitisk bedömning.
I samband med en socialdemokratisk distriktskongress i Sundsvall sade finansministern till TT: ”Det är något konstigt med skolan!” Vidare säger finansministern: ”Jag kan inte dra andra slutsatser än att kommunerna helt enkelt satsar sina pengar fel. Vi har studerat en stor kommun i Sverige där antalet elever minskat med 60 96 på tio år. Under samma tid har antalet anställda på skolförvaltningen fördubblats.” Om kommunerna nu använder sina pengar så felaktigt, varför medverkar då Sveriges finansminister till att kommunerna kan fortsätta med en sådan hantering av ekonomin? Varför inte i stället minska de statliga transfereringarna till skolan?
Moderaterna har i riksdagen valt att inte stödja regeringens förslag.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, som ju var mycket kortfattat. Med tanke på det uttalande han gjort måste det finnas ganska mycket att fundera över kring skolans ekonomi. Nu säger finansministern i svaret att regeringen i årets budgetproposition föreslagit betydande neddragningar av transfereringarna till kommunerna. Om man tittar på de tabeller som visar vad som hänt sedan 1980 finner man att finansministern själv under åtskilliga år medverkat till att med statliga medel ge kommunerna ganska stora resurser att hantera efter eget skön. När man finner att antalet elever minskat betydligt men att kommunernas kostnader för skolan hela tiden ökat, finns det anledning att undersöka vilka bidrag som gått till kommunerna. Tabellerna visar att bidragen inte precis har minskat. År 1980 utgick specialdestinerade bidrag med 28,6 miljarder, varav till kommunerna 24,2 miljarder. År 1985 utgick specialdestinerade bidrag med 39,4 miljarder, varav till kommunerna 36,9 miljarder. År 1987 var dessa bidrag uppe i 44 miljarder. Det här visar ju inte precis någon minskning. Jag tycker att det hade varit bra om finansministern, nu när han har upptäckt dessa underligheter i fråga om skolan, med samma emfas som när det gäller skattehöjningar och inkomstförstärkningar till staten, hade hållit fast vid att man skulle genomföra dessa besparingar.
Herr talman! Den emfas med vilken regeringen kan driva sina förslag har i någon mån att göra med vilket gensvar förslagen möter i riksdagen. Om de borgerliga partierna, tillsammans med vpk, var beredda att avslå regeringens förslag till nedskärningar på skolans område, förstår jag inte riktigt det inlägg som nu gjordes. I och för sig är det tacknämligt att de betydande insatser som staten gör för den svenska skolan redovisas. Jag har nämligen noterat att åtskilliga partier botaniserar i skoldebatten genom att försöka beskriva det hela som att det är statens snålhet som har skapat problem på skolans område. Såvitt jag förstår håller den beskrivningen inte för verkligheten. Men jag tycker att moderata samlingspartiet har sig självt att skylla om man inte har fått igenom de neddragningar beträffande kommunerna som man tydligen önskar.
Herr talman! Man kan titta hur det förslag som ligger på riksdagens bord har hanterats i utskottet. Utskottet förutsätter nämligen att regeringen i kompletteringspropositionen redovisar en samlad bedömning av den ekonomiska utvecklingen i kommunsektorn, där man föreslår åtgärder som kan bli nödvändiga att vidta. Mot bakgrund av vad finansministern har konstaterat när det gäller Prot. 1986/87:109 skolans sätt att hantera ekonomin frågar man sig vilka förhållanden som 23 april 1987 rådde när budgetpropositionen lades fram. Det kommer väl att råda samma förhållanden när kompletteringspropositionen skall läggas fram. Med anledning av vad utskottsmajoriteten, finansministerns partikamrater, har sagt vill jag fråga finansministern vilka åtgärder han ämnar vidta just mot det här systemet som tillämpas i skolan.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen tänker föreslå ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, och annan arbetsrättslig lagstiftning till de arbetandes förmån. Frågan är ställd mot bakgrund av bl.a. de ännu pågående förhandlingarna om en strukturplan för SSAB. Lars-Ove Hagberg anser att lagarna är tandlösa vapen för de fackliga organisationerna när de försöker försvara människors arbete. Jag delar inte Lars-Ove Hagbergs syn på arbetsrättslagstiftningen. Lagarna är viktiga stöd för arbetstagarna i deras strävan att tillvarata sina intressen och öka sitt inflytande över företagens verksamhet. MBL lägger, tillsammans med t.ex. styrelserepresentationslagarna, den rättsliga grunden för en demokratisering av arbetslivet. En huvudtanke bakom MBL är att arbetstagarinflytandet skall byggas ut och fördjupas genom avtal med utgångspunkt i lagens regler. Efter en trög start kom avtalsutvecklingen på medbestämmandeområdet i gång. Det finns nu fungerande — och utvecklingsbara — avtal på i princip hela arbetsmarknaden. Åtskilligt kan i och för sig göras för att ytterligare utveckla medbestämmandet och stärka arbetstagarnas ställning. Självfallet vill jag inte utesluta ändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Enligt min uppfattning är det dock i första hand en uppgift för arbetsmarknadens parter att genom avtal leda utvecklingen vidare.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan och konstaterar att det som nu händer inom det till två tredjedelar statligt ägda SSAB illustrerar vad som händer i arbetslivet ute i de regioner där man förlorar arbetstillfällen. Koncernledningar eller de som är ägare och har makt bestämmer sig för att lägga ner verksamheter, och man upptar förhandlingar. De fackliga organisationerna har ingenting att sätta emot när en ägare har bestämt sig för att genomdriva en nedläggning. I den meningen är lagarna enligt mitt förmenande tandlösa. Jag kan inte förstå annat än att arbetsmarknadsministern måste tillstå detta. I annat fall har man brutit mot lagarnas innebörd. Det är inte jag som säger att förhandlingarna har varit av noll och intet a värde och att förhandlingarna inte haft någon reell mening. Det är förhandlarna inom de fackliga organisationerna i SSAB som säger att företagsledningarna bara står för sitt eget förslag, vägrar att kompromissa och omprövar ingenting. Då funderar man: Hur skall en facklig organisation kunna företräda sina uppdragsgivare? Men arbetsmarknadsministern kallar detta en demokratisering. Att förändra dessa förhållanden menar arbetsmarknadsministern är en uppgift för arbetsmarknadens parter. Arbetsmarknadsministern menar att den part som vill att detta genomdrivs skall vara med om att ge de arbetande ökat inflytande. Detta svar utmanar ju löjet åtminstone när det kommer från en representant för en arbetarregering. Någon insikt måste man ha om att det finns motsatta intressen på arbetsmarknaden. I ett läge där en statlig huvudägare beter sig på detta sätt måste man, arbetsmarknadsministern, gå in och ändra på lagstiftningen till de arbetandes förmån.
Herr talman! Visst finns det motsatta intressen på arbetsmarknaden. Det var för att ge arbetstagarna, den svagare parten, en starkare rättslig grund för sitt agerande som arbetsrättslagarna, däribland MBL, genomfördes. Innan den lagstiftningen fanns hade arbetsgivarna en exklusiv rättighet att fritt leda och fördela arbetet. De företagsledande och personalpolitiska frågorna låg helt och hållet i den ena partens hand. Den lagstiftning som vi har lägger, som jag sade i svaret, grunden för en demokratisering. Men lagstiftningen ensam kan inte åstadkomma det. Det måste till mycket annat. Beklagligtvis dröjde det väldigt länge, innan vi fick de följdavtal som måste till för att MBL kan få ett verkligt innehåll ute på arbetsplatserna. Det har faktiskt lett till att vi i dag egentligen inte kan riktigt bedöma MBL. Man har inte haft tid nog att föra ut arbetet på fältet. En arbetsrättslig lagstiftning kan naturligtvis inte åstadkomma lösningar på alla de problem som vi har på arbetsmarknaden, inte klara t.ex. strukturomvandlingsfrågorna. Jag skulle vilja säga att det är synd om man, som Lars-Ove Hagberg, vill framställa de arbetsrättsliga lagarna som varande av noll och intet värde. Jag är helt övertygad om att om vi inte hade haft dem, hade vi haft en helt annan situation på den svenska arbetsmarknaden i dag. Många fackliga förtroendemän och många anställda har genom denna lagstiftning fått en helt annan möjlighet till inflytande på sitt arbete. Det skall vi hälsa med glädje. Det här arbetet måste fortsätta. Demokratiseringen i arbetslivet är långt ifrån färdig. Det finns mycket som vi tillsammans med arbetsmarknadens parter måste kunna förändra och förbättra i framtiden. Vi har, Lars-Ove Hagberg, valt den vägen i Sverige att vi arbetar med parterna på arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag vet, arbetsmarknadsministern, att socialdemokratin har valt klassamarbetets väg. Det betyder att parterna skall komma överens, och därmed har den starke vetorätt. Noll och intet värde har resultatet av förhandlingarna, anger de fackliga företrädarna. Det betyder att lagarna inte har kunnat hjälpa dem och att de därmed måste vara tandlösa. Den exklusiva rättighet som man hade före 1976 är en exklusiv rättighet för den som äger och styr i företag och myndigheter i dag — med viss fördröjning. Det kan man kanske kalla klassamarbete. Om man företräder de arbetandes intressen, varför då inte — även utifrån arbetsmarknadsministerns horisont, med klassamarbetet — införa en förstärkt förhandlingsrätt, så att de fackliga organisationerna verkligen kunde skjuta upp beslut? Man kunde tänka sig t.o.m. lokal strejkrätt i vissa fall, som också föreslås från ledande fackliga kretsar, och någon form av vetorätt. Nog borde detta ändå vara en förstärkning för de arbetande jämfört med dagens läge, där man skall komma överens om sådant som inkräktar på äganderätt och makt. Det går ju ägarna aldrig med på.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att tillgodose önskemålet hos majoriteten av svenska folket vad gäller införandet av vårdnadsersättning till barnfamiljerna. Frågan föranleds av en opinionsundersökning utförd på uppdrag av tidningen Dagens Nyheter.

Enligt min mening ger den refererade undersökningen inte alls de besked Göte Jonsson uppger. Undersökningen kunde möjligen ha varit meningsfull om de tillfrågade fått upplysning om vilken vårdnadsersättning man kunde få. Avsåg frågan t.ex. moderata samlingspartiets förslag till vårdnadsersättning på 33 kr. per dag eller möjligen folkpartiets vårdnadsersättning på 11 kr. per dag eller kanske centerns förslag till vårdnadsersättning på 68 kr. per dag före skatt? Jag vill tillägga att det enligt min mening är fel att ställa en utbyggnad av barnomsorgen mot ett ersättningssystem som ger föräldrarna mer tid för sina barn. Riksdagen har med stor majoritet beslutat att barnomsorgen i form av daghem, familjedaghem, föräldrakooperativ, deltidsgrupp och öppen förskola skall byggas ut så att den senast år 1991 kan erbjudas åt alla barn från ett och ett halvt års ålder till skolstarten. Detta beslut är vi nu i full färd att förverkliga. Att det därutöver kan vara nödvändigt att genom ett samhällsstöd ge föräldrar och barn mer tid för varandra är en annan fråga. Jag hävdar att föräldraförsäkringen är den enda realistiska formen för att ge föräldrar och barn mera tid för varandra. Genom föräldraförsäkringen får familjerna ersättning i förhållande till inkomstbortfallet vid vård av barn. Den lägsta ersättning som utgår är för närvarande 60 kr. om dagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det var ett klart besked. Socialdemokraterna, socialdemokratiska regeringen och Bengt Lindqvist är inte beredda att tillgodose den klara majoritetens önskemål när det gäller familjepolitikens inriktning. Enligt den gjorda undersökningen föredrar 59 96 en vårdnadsersättning och 34 26 en ensidig satsning på kommunal barnomsorg. Det här är, herr talman, inga marginella skillnader, utan mycket klara markeringar och ett mycket klart underkännande av den socialdemokratiska familjepolitiken. Det är intressant, herr talman, att notera de motiveringar som statsrådet har för att inte tillmötesgå majoritetens önskemål när det gäller familjepolitiken. Statsrådet säger att enligt hans uppfattning är den refererade undersökningen felaktig, enligt hans mening är den felaktig och enligt hans mening är det föräldraförsäkringen som skall byggas ut. Men det som är intressant är vad majoriteten av svenska folket vill. Jag konstaterar att Bengt Lindqvist inte är intresserad av att tillgodose majoritetens önskemål — en bred majoritets önskemål. Statsrådet säger att undersökningen är felaktig. När regeringen och socialstyrelsen tog initiativ till en ganska bred undersökning beträffande barnomsorgens inriktning, ställde vi från moderat sida kravet att man även skulle ta med vårdnadsersättningen i undersökningen. Nej, det skulle man inte göra! Det var man inte beredd att ställa upp på. Men den nu gjorda undersökningen och även tidigare gjorda undersökningar kritiseras. Min fråga är då, Bengt Lindqvist: Är regeringen beredd att se till att man får en riktig undersökning gjord, där också vårdnadsersättningen finns med i frågeformuleringen?
Herr talman! Det här är både enkelt och uppenbarligen också komplicerat, i varje fall för de borgerliga partierna. Det är nu ca 17 år sedan tanken på en vårdnadsersättning som alternativ till annan barnomsorg togs upp av de borgerliga partierna. På alla dessa år har de fortfarande — trots att de betraktar frågan som utomordentligt viktig — inte kunnat prestera ett gemensamt förslag till en vårdnadsersättning. Den undersökning som DN har gjort innehåller samma stora brist som de gemensamma borgerliga motionerna, nämligen att man uttrycker sig allmänt: någon form av vårdnadsersättning. Man måste ta ställning till vilken form av vårdnadsersättning man vill ha för att veta om det skulle bli fråga om en realistisk ersättningsnivå. Enligt min mening, Göte Jonsson, — jag tror jag kan tala för det socialdemokratiska partiet och för de flesta människor — är det fel att ställa ett förslag om stöd till föräldrarna för att kunna vara hemma hos barnen mot en utbyggnad av barnomsorgen. Först och främst kräver valfriheten inom familjepolitiken att vi har en barnomsorg som fungerar. Därutöver krävs stöd till föräldrarna, så att de vid valfria tidpunkter kan vara hemma hos sina barn. De flesta väljer att vara hemma hos dem när de är mycket små. Den möjligheten måste byggas ut. Jag vänder mig alltså dels mot den förenkling som finns i opinionsundersökningen — ingen konkret vårdnadsersättning som alternativ —, dels mot att man utformar frågan som en motsatsställning mellan dessa två omsorgsformer som båda behövs.
Herr talman! Jag konstaterar på nytt att svenska folket inte har samma uppfattning som statsrådet. Statsrådet säger att det är fel att ställa den här frågan. Men det är just den frågan som är ställd, och det är den frågan som är besvarad. En klar majoritet vill ha en vårdnadsersättning framför en ensidig satsning på barnomsorgen. Då säger statsrådet Lindqvist: Först skall vi göra en ensidig satsning på den kommunala barnomsorgen. Sedan skall vi möjligen ha en vårdnadsersättning. Då kan de barn som statsrådet vill skall finnas i kommunal barnomsorg i stället ha råd att stanna hemma. Detta är en rad logiska kullerbyttor, Bengt Lindqvist. Så kan man inte gå till väga. Jag menar att det är en finess att man i utfrågningen inte har bundit sig för den ena eller andra formen av vårdnadsersättning utan att det här gäller själva principfrågan. En klar majoritet har tagit ställning för vårdnadsersättning. Man vill ha en vårdnadsersättning framför en ensidig satsning på kommunal barnomsorg. Det är det som är finessen, och det är det jag konstaterar att socialdemokraterna inte vill uppfylla.
Herr talman! Det faktiska läget är det att vi satsar dels på att bygga ut barnomsorgen, dels på att ge föräldrarna mer tid för sina barn. Det är den socialdemokratiska lösningen. Felet är att ställa dessa båda satsningar mot varandra. Den vårdnadsersättning som vi ställer mot de olika ersättningar som borgarna har föreslagit är ju föräldraförsäkringen, som i botten innehåller ett garantibelopp som är väl så stort som i varje fall den vårdnadsersättning som moderaterna föreslår. Ersättningen enligt föräldraförsäkringen bygger dessutom på att man tar hänsyn till människors inkomstbortfall. Om det över huvud taget skall vara ett realistiskt val för det stora flertalet människor måste nämligen ersättningen för att stanna hemma stå i någon proportion till den inkomst som man förlorar. Får jag passa på att erinra om att kvinnorna i dag har lika hög grad av yrkesutbildning som männen. Att det är så måste också få sin omsättning i en möjlighet till yrkesutövning.
Herr talman! Finessen med vårdnadsersättningen enligt vår modell är att man stärker familjernas valfrihet ekonomiskt. Man skall kunna välja att stanna hemma och ta hand om barnen själv, om man vill det, eller välja ett alternativ när det gäller barnomsorgen, ett alternativ till den kommunala barnomsorgen. Det är viktigt att i det sammanhanget betona att om många föräldrar och familjer får den valmöjligheten, har också de föräldrar och familjer som föredrar kommunal barnomsorg ökade chanser att få det. Man får således en dubbel effekt när det gäller valfriheten och en bättre omsorg om barnen utifrån föräldrarnas önskemål. En kort förlängning av föräldrapenningen löser ju inte de problemen. Jag konstaterar fortfarande att socialdemokraterna inte är beredda att tillmötesgå majoriteten av svenska folket när det gäller ökad valfrihet i barnomsorgen och en vårdnadsersättning.
Herr talman! Det är inte mycket till finess som är värd 33 kr. om dagen. Jag skulle vilja se de familjer som i vanliga inkomstlägen betraktar det som ett realistiskt val att den ena av dem skall stanna hemma mot en ersättning på 33 kr. om dagen i stället för att ta ett avlönat arbete på halvtid eller mer. Jag menar alltså att en typ av kritik mot de vårdnadsersättningsförslag som har kommit fram är att de är småsmulor i förhållande till vad som skulle behövas. Det som gör föräldraförsäkringen realistisk är att den innehåller en inkomstbortfallskompensation. Jag vidhåller att det är alldeles fel att ställa ett sådant val mot barnomsorgen. Om kvinnorna skall ha möjlighet att förverkliga sina yrkesambitioner, för det är ju dess värre kvinnorna vi diskuterar i dessa sammanhang, måste också barnomsorgen finnas där, så att det blir ett realistiskt val för båda föräldrarna att yrkesarbeta.
Herr talman! Visst skall barnomsorgen finnas, men en barnomsorg på föräldrarnas villkor och inte på biträdande socialministerns villkor. Det är ju det som är skillnaden. Om statsrådet anser att en obeskattad ersättning på 33 kr. om dagen är försumbar, då har ju statsrådet möjlighet att lägga fram förslag om ett högre belopp. Det står statsrådet fritt. Jag konstaterar att statsrådet inte står bakom principen om vårdnadsersättning, som ökar valfriheten för föräldrarna och för familjerna. Vi har fått ett klart besked om detta i samband med den här diskussionen. Föräldraförsäkringen är någonting som statsrådet och socialdemokraterna talar om som något som kan komma någon gång i framtiden, kanske när man har byggt ut barnomsorgen på ett sådant sätt att ekonomiska skäl inte möjliggör en alternativ valfrihet. Det är heller ingen lösning. Den socialdemokratiska regeringen vill helt enkelt inte ha valfrihet och vill inte tillgodose majoritetens önskemål när det gäller vårdnadsersättning.

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig av vilket skäl jag har avböjt att stödja invandrarverkets skrivelse till kommunerna för att få fram ytterligare platser i det kommunala flyktingmottagandet. Jag vill inledningsvis framhålla att invandrarverkets styrelse inte har gjort någon sådan framställning. Däremot har invandrarverkets generaldirektör under hand överlämnat ett utkast till en skrivelse till landets samtliga kommunstyrelser som förutsattes bli undertecknad av statsministern, partiledarna och mig. Med anledning av frågan vill jag framhålla att det är angeläget att Prot. 1986/87:109 kommunerna ökar sin mottagning av flyktingar. Det är en förutsättning för 23 april 1987 att kunna lösa den nuvarande situationen med långa vistelsetider på förläggning. Jag tar ständigt upp denna fråga i tal och intervjuer, och jag har Om TERETINKERES sr0g också i interpellationsoch frågesvar i riksdagen betonat vikten av breda och Jon SkAvelE rn Sd aktiva kommunala insatser för att få fram fler mottagningsplatser. Jag vandrarverket nil kom: munerna framhåller också ständigt i olika sammanhang att det behöver byggas fler bostäder i kommunerna för att vi på ett bra sätt skall kunna ta emot fler flyktingar och för att inte konkurrens mellan flyktingar och andra bostadsbehövande skall öka risken för främlingsfientlighet. Invandrarverkets arbete med att få fram ytterligare platser i kommunernas flyktingmottagande under år 1987 har således mitt fulla stöd. Riksdagen har beslutat att flyktingmottagandet skall bygga på frivilliga överenskommelser mellan invandrarverket och kommunerna. Invandrarverket har som ansvarig statlig myndighet bl.a. till uppgift att träffa överenskommelser om mottagningsplatser i kommunerna. De beslut som kommunerna fattar om flyktingmottagande är åtgärder som kommunerna vidtar inom ramen för den kommunala självstyrelsen. Kommunerna beslutar således självständigt om detta. Om kommunerna skall tvingas att ta emot ett visst antal flyktingar, måste det ske genom lagstiftning. Idén om att företrädare för regeringen och ledarna för de övriga politiska partierna i riksdagen gemensamt borde sända en skrivelse till kommunerna skulle kunna uppfattas som ett försök att styra kommunernas verksamhet utanför de ramar som regeringsformen drar upp. Detta är enligt min mening en olämplig form för att ge uttryck för hur kommunerna bör agera. Denna bedömning gör jag bl.a. mot bakgrund av min långa kommunala erfarenhet. Enligt min uppfattning finns det andra och bättre sätt att påverka de lokala beslutsfattarna än genom en sådan skrivelse som föreslagits. Jag har som bekant nyligen tagit upp frågan om kommunernas flyktingmottagande vid en partiledaröverläggning med en vädjan att partiledarna måtte påverka sina partiers företrädare i kommunerna. Jag har också haft överläggningar med företrädare för Svenska kommunförbundet om den aktuella situationen. Kommunerna har hittills gjort betydande insatser för att klara mottagandet av ett starkt ökat antal flyktingar. Kommunerna står nu inför mycket stora svårigheter, främst beroende på den tilltagande bristen på bostäder. Det är ändå min förhoppning att kommunerna skall kunna ytterligare förstärka sina insatser på detta område. Om det inte är möjligt, blir situationen beträffande förläggningsverksamheten ohållbar.

Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för ett utförligt svar. Antalet platser i kommunerna för flyktingmottagningen räcker inte. Kommunerna kan inte ta emot flyktingar i takt med att behovet ökar. Enligt invandrarverkets prognoser blir det ett underskott varje månad under det kommande året på mellan 300 och 400 platser, vilket ständigt ökar trycket på förläggningarna. Man beräknar att antalet flyktingar på förläggning kommer att öka från 6 000 till 10 000, och detta kommer också att öka väntetiden på 61 förläggningarna från åtta till tolv månader. En sådan situation vore i det närmaste katastrofal, säger man på invandrarverket. Man har pressat kommunerna så långt som möjligt. Man anser sig i det närmaste ha uttömt sina möjligheter. Mot den bakgrunden har man i invandrarverkets styrelse alltså diskuterat initiativet att partiledarna skulle underteckna en skrivelse till kommunerna med en vädjan om att dessa ytterligare skulle öka sin generositet. De kommuner som hittills har varit minst villiga att upplåta platser för flyktingmottagande har olika politisk majoritet. Det är såväl socialdemokratiska kommuner som icke-socialistiskt styrda kommuner. Av det skälet skulle en skrivelse undertecknad av samtliga partiledare och även av invandrarministern ha särskilt stor tyngd. På invandrarverket och framför allt på kommunsektionen kände man sålunda stor besvikelse. Man har skrivit ett brev som har publicerats i invandrarverkets personaltidning. Där säger man: Vi är mycket förvånade och besvikna över invandrarministerns ställningstagande att inte underteckna skrivelsen. Alternativet till den aktion som invandrarministern här har fördömt har mycket mindre tyngd. Jag tycker att det hela är beklagligt, särskilt som andra partiledare har velat ställa upp på nämnda skrivelse.
Herr talman! Partiledarna har uttalat sig villiga att genom sina resp. partier verka för ett ökat kommunalt flyktingmottagande. Jag tillmäter det stor betydelse och hoppas att partiernas engagemang ute i kommunerna skall ge resultat. I första hand är det naturligtvis angeläget att de kommuner som hittills sagt nej till flyktingmottagande kan förmås att ändra sin inställning. De är inte särskilt många. Men det rör sig ändå om ett antal kommuner. Om dessa sade ja, skulle det innebära ökade resurser. Dessutom är det angeläget att de kommuner som redan tar emot flyktingar förklarar sig villiga att öka sitt engagemang. Det är alldeles nödvändigt, om vi skall klara den situation som nu är på väg att bli ett kristillstånd när det gäller flyktingmottagandet. Däremot tycker jag, och jag upprepar det, att det vore fel att utöva sådana påtryckningar på kommunerna som den föreslagna skrivelsen skulle ha inneburit. Jag har inte något intryck av att någon av partiledarna skulle göra en annan bedömning. Jag vill fråga Maria Leissner om hon anser att man på det sättet verkligen skall gå ifrån de reglerade formerna för kommunikation mellan riksdag, regering och kommuner. Mitt bestämda intryck är — som jag sade i svaret — mot bakgrund av den kommunala erfarenhet som jag själv har att ett sådant agerande skulle innebära stora risker för att situationen ytterligare förvärrades. Det skulle nämligen innebära en avvikelse från lagstiftningens krav på de myndighetskontakter som förekommer, en mellanform. Min slutfråga till Maria Leissner: Anser Maria Leissner att kommunerna skall tvingas till ett flyktingmottagande? Jag menar att man inte skall gå den vägen — det skulle vara en dålig flyktingpolitik.
Herr talman! Just ordet kristillstånd är ett korrekt ord i detta sammanhang. Det är ju av den anledningen som invandrarverket har tagit initiativ till denna extraordinära åtgärd. Man ber alltså partiledarna underteckna en skrivelse till landets samtliga kommuner. Just det faktum att det råder kristillstånd och att världens flyktingsituation över huvud taget påkallar extraordinära åtgärder från alla de länder som kan hjälpa till är skäl nog för att vi skall pröva okonventionella metoder när det gäller att öka generositeten i flyktingmottagandet. Jag tycker att det är väl motiverat — utöver det att alla partier försöker att så långt som möjligt påverka sina egna företrädare att föra en bra politik ute i kommunerna — med en skrivelse från partiledarna. Det är naturligtvis en utomordentligt stark åtgärd, men det är inte på något sätt detsamma som att skapa en mellanform. Jag vill minnas att även socialdemokraternas partiledare skrivit under en vädjan till de svenska företag som har verksamhet i Sydafrika. Den i denna fråga aktualiserade åtgärden vore i så fall en intressant parallell.
Herr talman! Jag har, som jag sade i svaret, haft överläggningar med partiledarna om denna fråga, och jag har inte fått det intrycket att någon av dem skulle göra en annan bedömning när det gäller sättet att kommunicera med kommunerna. Jag har också haft överläggningar med företrädare för Kommunförbundet. Det är tveklöst så, att den form för kontakter som jag har valt är att föredra. Det skulle ha uppfattats med mycket stor förundran och häpnad ute i kommunerna om de hade utsatts för någonting som liknar en mellanform mellan ett riksdagsuttalande och de myndighetskontakter som hittills har tillämpats.
Herr talman! Vid de underhandsförfrågningar som skedde när denna fråga diskuterades i invandrarverkets styrelse förklarade folkpartiet att man var villig att underteckna denna skrivelse, men själva initiativet föll på att motsvarande intresse inte fanns hos socialdemokraterna. Det var detta som skapade den stora besvikelsen hos invandrarverkets kommunsektion — besvikelsen var så stor att man skrev ett öppet brev till invandrarministern.

Herr talman! Det är i och för sig ganska meningslöst att fortsätta diskussionen om formerna. Maria Leissner och jag har tydligen olika uppfattningar om formerna för kommunkontakter. När det gäller att agera med kraft vill jag med bestämdhet betona att jag har agerat med all den kraft som har varit möjlig. I alla upptänkliga sammanhang har jag tagit upp denna fråga; här i riksdagen i interpellationsoch frågesvar, i kontakter med Kommunförbundet, i överläggningar med partiledarna, i direkta kontakter med företrädare för ett stort antal kommu ner, framför allt de stora kommunerna. När det gäller viljan och engagemanget har jag alltså verkligen visat all den initiativkraft som varit möjlig i denna fråga. Om formerna kan vi tydligen tvista. Jag har fortfarande det bestämda intrycket att partiledarna inte gjorde en annan bedömning i fråga om former för kommunikation med kommunerna än vad jag har gjort.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av att SCB ägnar sig åt uppdragsverksamhet i form av försäljning av uppgifter ur basregister. Mitt svar är följande. SCB skall enligt sin instruktion , i mån av resurser, på uppdrag av statliga eller kommunala myndigheter eller andra offentliga organ utföra bl.a. statistiska undersökningar. SCB får åta sig uppdrag även från enskilda uppdragsgivare. Uppdragsverksamheten bedrivs inte i vinstsyfte, men den skall bära alla sina kostnader. Enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen gäller sekretess för verksamhet som avser framställning av statistik. Det innebär att uppgifter hos SCB om enskilda individer inte får lämnas ut. Det finns dock vissa undantag enligt sekretesslagen. Det gäller bl.a. uppgifter ur företagsregister. Sådana uppgifter får lämnas ut, om det står klart att de kan röjas utan att den som berörs av uppgiften — eller någon som står honom nära — lider någon skada eller något men. När det gäller basregistret över företag och organisationer har riksdagen ställt sig bakom de riktlinjer som regeringen har lagt fram i fråga om registret . Riktlinjerna innebär bl.a. att SCB skall ansvara för registerhållning och spridning av uppgifter. Enligt riksdagens beslut har också SCB rätt att ta ut avgift på varje förmedlad företagsuppgift. Registrets utformning och användning är reglerad i en särskild författning, förordningen om det allmänna företagsregistret . Särskilda förhållanden gäller för äktenskapsregistret, som enligt kungörelsen angående äktenskapsregistret skall föras hos SCB. Detta används inte för statistikproduktion. Registret omfattar uppgifter som inte är sekretessbelagda, t.ex. inregistrering av äktenskapsförord eller dom eller beslut om boskillnad eller äktenskapsskillnad. Inom ramen för sin uppdragsverksamhet får SCB ta betalt för utlämnande av sådana uppgifter. Jag anser mot bakgrund av vad jag nu har sagt att det saknas anledning för mig att ta initiativ till några ändringar av de grunder som gäller för SCB:s uppdragsverksamhet.

Prot. 1986/87:109 Herr talman! Tack för svaret, Bo Holmberg. Jag lägger märke till att Bo 23 april 1987 Holmberg inte tar ordet förtroende i sin mun. Min oro gäller just effekterna. AG." av att SCB genom sitt agerande riskerar att förlora allmänhetens förtroende, Om viss uppdragsverkvilket innebär att kvaliteten på den administrativa statistik som samlas in, samhet hos SCB helt enligt portalparagrafen i instruktionen, blir sämre. Människor vägrar lämna uppgifter eller ger ifrån sig uppgifter som inte är korrekta. Det snedvrider hela den statistik som många av våra samhällsinsatser bygger på. Denna risk för minskat förtroende kommer att påverka även andra register med uppgifter som samlas in helt lagenligt för t.ex. forskningsändamål. Min fråga gäller alltså SCB:s mandat att sammanställa och sedan sälja dessa uppgifter ur sina statistikbaser. SCB har ju tillgång till ca 200 register. De flesta består av uppgifter som samlas in av andra myndigheter. SCB är ju det organ som har till huvuduppgift att samla in statistik för ändamål som regering och riksdag har bestämt. Jag menar att SCB har vidgat sitt mandat genom att tänja 4§ i instruktionen. Där står att SCB har rätt att utföra statistiska undersökningar, intervjuoch enkätundersökningar, maskinell och statistisk databehandling samt bedriva statistisk konsultationsverksamhet. Detta får man också åta sig i uppdrag åt enskilda arbetsgivare. Att sälja statistik, är det detsamma som att göra en statistisk undersökning, en intervjuundersökning eller en enkätundersökning? Bo Holmberg måste väl ändå instämma i att man här riskerar att hamna i en förtroendekris.
Herr talman! SCB:s uppgift är att ta fram statistik som ett viktigt led i den demokratiska processen. Kommuner, riksdag och regering behöver ett korrekt underlag för sina bedömningar. Den sekretesslagstiftning och de riktlinjer som gäller för SCB:s verksamhet ger enligt min mening en så bra grund som man kan begära för SCB:s verksamhet och också för förtroendet hos svenska folket och hos oss som är aktiva politiker. Margitta Edgrens frågor måste delvis bygga på några missuppfattningar. Det står i frågan till mig att SCB säljer uppgifter. Det gör man inte. Man säljer inte uppgifter och får inte heller göra detta i vinstsyfte. Man måste skilja mellan försäljning och att ta ut en avgift för den kostnad man har. Margitta Edgren säger också att man skulle sälja hemligstämplat material. Det gör man inte och har inte heller möjlighet att göra. Jag har också i mitt svar redovisat i vilka fall man kan göra undantag från statistikbestämmelserna vad gäller enskilda.
Herr talman! Att sälja eller försälja, dvs. förmedla mot att man täcker sina kostnader — effekten blir ju ändå att uppgifter som har samlats in för ett ändamål lämnas ut för helt andra syften. Det är den effekten som gör att förtroendet för SCB riskerar att försvinna och därmed också förtroendet för andra som helt lagligt samlar in statistik. Försvinner förtroendet blir det ursprungliga syftet med SCB:s statistikarbete dåligt. Vi får långtidsprognoser som bygger på insamlat material som är 65 felaktigt eller bristfälligt, och människor vägrar helt enkelt att lämna ifrån sig uppgifter. Jag menar att Bo Holmberg borde se risken för en sådan långsiktig förtroendekris. Därför borde han också ta på sitt ansvar att inleda samtal om vad man sysslar med och sedan redovisa detta här.
Herr talman! Låt mig bara helt kort erinra om att SCB helt följer sina instruktioner. Man har rätt att bedriva uppdragsverksamhet. Dessutom har riksdagen beslutat att avgift får tas ut för sådan uppdragsverksamhet. Det är för övrigt ett beslut som tillkom 1981/82 under den borgerliga regeringsperioden, men den nu sittande regeringen har inte gjort någon annan bedömning. Vi tycker att det är lämpligt att ta ut avgifter. Det handlar inte om att sälja uppgifter eller om att ta ut uppgifter från register som är hemligstämplade.
Herr talman! Jag tycker att det på något vis blir goddag-yxskaft av detta. Nog kan väl ändå Bo Holmberg erkänna att det förhållandet att man tänjer sitt mandat enligt 4 § på det sätt som jag har försökt beskriva, på lång sikt innebär en risk för att förtroendet för allmän statistikinsamling i landet rubbas. Därmed är det också civilministerns ansvar att gå in och ta dessa diskussioner.

Herr talman! Elver Jonsson har den 19 mars framställt en interpellation till statsrådet Mats Hellström om drogproblemen i trafiken. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. På grund av min arbetsbelastning har jag inte haft möjlighet att besvara interpellationen inom föreskriven tid. Jag kommer att lämna svaret i morgon, fredagen den 24 april.

Herr talman! Alf Svensson, Gullan Lindblad och Wiggo Komstedt har frågat mig om jag avser att ta initiativ till sådana lagändringar, att det blir möjligt att tvångsvis HIV-testa gärningsmän eller misstänkta gärningsmän vid fall av sexuella övergrepp. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden till frågorna är två händelser som nyligen utspelat sig. Vid den ena har två män förgripit sig sexuellt på ett antal minderåriga pojkar. Vid det andra har en misstänkt HIV-smittad man våldfört sig sexuellt på en kvinna. Jag vill först säga att jag har stor förståelse för den smärta och oro som barnen, kvinnan och deras anhöriga måste känna efter det som har inträffat. Frågeställarna tycks mena att en undersökning av gärningsmännen skulle kunna i viss utsträckning stilla denna oro. Det föreligger emellertid svårigheter att i efterhand med full klarhet fastställa om gärningsmannen har varit HIV-smittad när han begick gärningen. Det är inte heller säkert att HIV-smittan i så fall har överförts. Den som har utsatts för ett sexuellt övergrepp och fruktar att han eller hon kan ha blivit smittad med HIV kan, med hänsyn till vad jag nu sagt, inte stilla denna oro med mindre än att han eller hon själv låter testa sig. Endast på detta sätt kan man få besked om man är smittad eller ej. Jag har inte för avsikt att ta initiativ till att ytterligare lagbestämmelser införs om tvångstestning eller annan kroppsbesiktning av gärningsmän eller misstänkta gärningsmän utöver dem som redan finns i 28 kap. 12§ rättegångsbalken.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Om en mopedist vinglar fram på en enslig skogsväg och haffas av polis äger polisen rätt att testa om mopedisten är onykter. Ingen kan på något sätt motsätta sig det. När två män som utnyttjat minst tio småpojkar sexuellt vägrar aidstesta sig — något som förtvivlade och ångestdrabbade föräldrar önskar — står polisen maktlös. Man får inte aidstesta dessa förförare. Detta är självfallet absurt. Herr talman! Jag är djupt besviken på socialministerns ovilja att ändra gällande lagstiftning. Det måste bli slut på myndigheters och politikers valhänthet, för att inte säga tafatthet, visavi HIV och aids. Annars finns tyvärr alla risker för att vi stegar in i ett samhälle där rena segregationsfasonerna kommer att göra sig gällande. Om inte medborgarna vet och upplever att myndigheter ger stöd åt människor — barn och föräldrar — som på ett så flagrant sätt utnyttjats kommer, är jag rädd, människors reaktioner att kunna bli ganska brutala. HIV-smittan sprids snabbt. Aids kommer att drabba allt fler. Redan i dag vet vi att ett antal drabbats absolut oförskyllt. Alla som drabbas skall självfallet mötas av samhällets omsorg och omtanke, men det är helt otillständigt att människor som drabbas oförskyllt — och det menar jag i allra högsta grad gäller de här pojkarna — skall behöva leva med dödsfruktan och dödsängslan, något som också drabbar deras omgivning. Man kan självfallet göra gällande att pojkarna kan och skall testas. Visst, men detta synsätt anstår inte en demokrati och rättsstat. Det är ju myndigheternas hållning gentemot förförare av det slag som jag åsyftar i min fråga som det är angeläget att ta itu med. Jag är besviken över att socialministern lägger över ansvaret på de redan drabbade. Visst kan det vara svårt att få fram testresultat, men man måste ändå hålla i minnet vem som är förföraren.
Gullan Lindblad har till kammarkansliet anmält att hon är förhindrad att närvara. Därför får nu Wiggo Komstedt ordet. Vi medger att han tar emot båda svaren.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även för Gullan Lindblads räkning; hon är inte här i dag. Statsrådets svar är helt enkelt att hon inte är beredd att vidta några åtgärder. Hon säger i svaret: ”Jag har inte för avsikt att ta initiativ till att ytterligare lagbestämmelser införs om tvångstestning — — — av gärningsmän --- utöver de som redan finns —---.” Alf Svensson sade att han var besviken över detta. Jag hittar inte tillräckligt kraftiga ord. Jag konstaterar att den socialdemokratiska regeringens företrädare har givit upp kampen när det gäller aidssjukdomen. På annat sätt kan man inte tolka svaret. Det är en stor besvikelse för många människor. Skall en våldtagen kvinna med minderåriga barn undandras rätten att få besked, och vem är det som skall ställas till ansvar om den våldtagna är smittad? Här skyddar man alltså den som begått brottet till förfång för den som har blivit utsatt för det. Det är egentligen ganska vanligt i vårt samhälle, men jag trodde att vi någon gång skulle kunna få en ändring till stånd. Statsrådet skriver i svaret: ”Frågeställarna tycks mena att en undersökning av gärningsmännen skulle kunna i viss utsträckning stilla denna oro.” Självfallet! Ovissheten är ju det värsta man kan leva med. Det föreligger naturligtvis svårigheter att i efterhand med full klarhet fastställa om gärningsmannen var smittad vid brottstillfället, säger statsrådet. Ja, det är därför vi vill ha en lag som gör det möjligt att omgående testa gärningsmännen precis som man har rätt att — på platsen eller hos en läkare — testa en misstänkt rattfyllerist. Varför skulle det vara så orimligt att aidstesta den som är misstänkt för ett sexuellt brott? Då hinner han inte undan! Det här svaret är bara en undanflykt för att vi inte har en sådan lag. Då hade möjligheten stått till buds. Vidare säger statsrådet — det är fantastiskt — att den som har blivit smittad har möjlighet att själv låta testa sig. Jag trodde att den ansvariga ministern visste att det kan ta upp till tolv månader innan denna kvinna kan få ett slutgiltigt besked, om hon själv är den som skall testa sig. Jag konstaterar än en gång att socialdemokraterna inte tänker föra någon kamp mot denna folksjukdom.
Herr talman! Det blir en ganska egendomlig debatt när man på grundval av svaret på en enda fråga som gäller kampen mot aids säger att regeringen har givit upp kampen mot aids. De som är med i aidsdelegationen — t.ex. Ann-Cathrine Haglund — kan intyga att vi på olika sätt för en intensiv kamp mot aids. Jag har sagt att jag har förståelse för de här människornas ångest och oro efter det att denna brottsliga gärning begåtts mot dem. Men det som snabbast kan ge dem kunskap om huruvida de är smittade eller inte är att de själva testar sig. Utfallet av den testen är avgörande för svaret på frågan om de har blivit smittade eller inte. Jag pekar på de svårigheter som finns när det gäller att kunna avgöra om gärningsmännen har varit smittade eller inte. Jag tycker att det är ganska naturligt att det är den första åtgärd som man skall vidta. Däremot utgår jag ifrån att det inte råder några delade meningar om den brottsliga gärningen.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket förvånande att socialministern som argument för sitt ställningstagande, eller kanske rättare sagt brist på ställningstagande, använder att det kan vara svårt att få full klarhet i om gärningsmannen har varit HIV-smittad när han begick gärningen. Det kan inte vara obekant för någon att det även i samband med rattonykterhet eller rattfylleri är mycket vanligt att det kan vara svårt att i efterhand konstatera om gärningsmannen exempelvis hade si eller så många promille i kroppen vid olyckstillfället. För den sakens skull hör man emellertid inte att det argumenteras om att man skall ta bort denna rättighet som polisen har att testa. Här handlar det om att ifrån myndigheternas sida resolut, kraftfullt och deciderat ställa sig på de drabbades sida och inte på något sätt skydda dessa förförare. Jag måste säga att man i dessa tider då aids debatteras så mycket blir besviken på att socialministern intar denna hållning.

Herr talman! Statsrådet säger att hon är förvånad över att en enskild fråga har väckt så stort intresse. Någonstans måste vi faktiskt börja, statsrådet. Det här är, som jag sagt tidigare, en test på vad man egentligen vill göra. Nu kommer statsrådet tillbaka med beskedet att de som är oroliga och har blivit utsatta för detta själva skall testa sig. Är det då fel på mina uppgifter om att det tar tolv månader, innan man med säkerhet kan få detta besked, om man låter den som blivit utsatt testa sig? Som jag sagt tidigare, vore det enklare att direkt testa våldtäktsmännen. Det är onekligen på det viset att man inte tar ställning för den som blivit utsatt för brottet, utan för brottslingen, eftersom denne inte skall kunna tvingas till detta. Statsrådet hänvisar sedan till aidsdelegationen och min partikollega Ann-Cathrine Haglund. Jag kan då kvittera med att hänvisa till statsrådets partikollega, ordföranden i Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Maj-Lis Lööw som säger att man i första hand borde ta hänsyn till brottsoffrets situation. Det är inte helt klart att man är så överens.
Herr talman! Det är klart att man skall skydda våldsoffret, och det är därför jag säger att det är angeläget att våldsoffret låter testa sig. Även om man låter testa gärningsmannen, vet man ju inte om smittan blivit överförd. Oron hos den som har blivit utsatt blir ju inte mindre för att man vet om gärningsmannen är HIV-smittad eller inte. Den som har utsatts för gärningen behöver inte vara smittad. Det måste ligga i allas intresse att låta testa sig för att få besked om man är smittad. Det behöver inte ta tolv månader att få det beskedet.
Herr talman! Det fungerar säkert så att våldsoffret låter testa sig. Våldsoffret begriper självfallet att man för att vara på den säkra sidan måste låta testa barnet i detta sammanhang. hindra missbruk av sjukförsäkringssystemet Man tycker dock att socialministern skulle instämma i och förstå att föräldrarna och pojkarna förväntar sig att samhället är så kraftfullt och resolut i en fråga av detta slag, som har med liv och död att göra, att man inte väjer för att använda tvång när det gäller denna typ av brottsutövare och förförare. Det är den inställning och hållning man förväntar sig från samhällets sida. Visst går det annars att få reda på ett testresultat.
Herr talman! Bara ett slutligt konstaterande. Det besked som det ansvariga statsrådet ger i en diskussion om en så allvarlig sak som spridningen av aids är att den som har aids — och kanske själv vet om det — kan fortsätta med sina våldtäktsräder. Statsrådet tänker inte göra någonting till försvar för dem som blir utsatta.
Herr talman! Den som är smittad lyder under smittskyddslagen med alla bestämmelser som finns där och som jag utgår ifrån att Wiggo Komstedt och Alf Svensson känner till.
Herr talman! Ja, det känner vi till. Men vi vet i dag inte vilka som är smittade, och det är det fatala, det ödesdigra. Därför ställs från många håll krav på att hela befolkningen eller stora grupper i befolkningen skall aidstestas. Men tänk, att socialministern vill inte ens en gång aidstesta våldsverkare. Då låter det ju väldigt märkligt att det finns de som kommer sig före att höja rösten och kräva aidstest av hela befolkningen.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kontrollera och förhindra att sjukförsäkringssystemet missbrukas. Knut Wachtmeisters fråga har föranletts av uppgifter i massmedia om att massjukskrivningar har använts i situationer där anställda velat protestera mot vad de anser vara missförhållanden på arbetsplatsen. För rätt till sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring krävs att man fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst hälften till följd av sjukdom. Lagen är helt entydig på den punkten. Jag tar klart avstånd från alla försök att använda sjukskrivning som en stridsåtgärd vid konflikter på arbetsmarknaden. Det är riksförsäkringsverket och försäkringskassorna som i första hand har ansvaret för tillämpningen av den allmänna försäkringen. Med anledning av vad som förekommit planerar riksförsäkringsverket en ändring i sin kun = Prot. 1986/87:109 görelse om kontroll i sjukförsäkringsoch föräldraförsäkringsärenden. 23 april 1987 Ändringen syftar till att göra det möjligt för försäkringskassan att begära att arbetsförmågans nedsättning styrks med läkarintyg så snart detta kan anses behövligt ur bl.a. kontrollsynpunkt.

Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för svaret. Jag beklagar att omständigheterna har gjort att svaret dröjt i fyra veckor. Händelserna som orsakade frågan är inte längre lika rykande aktuella. För en månad sedan inträffade som bekant ett par fall av massjukskrivningar, bl.a. bland flygtekniker och sjukvårdsbiträden. Enligt tidningsuppgifter var missnöje med lönen främsta skälet till SAS-teknikernas aktion, medan vårdbiträdena protesterade mot förslaget att deras tjänster skulle ersättas med undersköterskor och sjuksköterskor. Jag har full förståelse för att enskilda individer i en stressad arbetssituation, under villkor som kan upplevas som orättvisa, kan må så dåligt att sjukskrivning kan vara motiverad. Att däremot 19 av 22 flygtekniker och 65 av 90 vårdbiträden blir sjuka på en gång och dessutom friska i stort sett samtidigt, bär självfallet inte sannolikhetens prägel. Än mer markant var det när 600 poliser hösten 1985 plötsligt blev sjuka. Det är glädjande att socialministern klart tar avstånd från detta missbruk av sjukförsäkringssystemet. Efter polisernas sjukskrivning hösten 1985 talade riksåklagaren om bedrägeri, men åklagaren som fick hand om fallet lade ned förundersökningen med hänvisning till bevissvårigheterna. Det förefaller sålunda svårt att få saken rättsligt prövad. Det är bra att riksförsäkringsverket nu får order att skärpa attityden. Jag förutsätter att socialministern följer upp frågan, så att försäkringskassorna vid behov aktivt tar itu med kontrollproblemen. Det behövs alltså ingen lagändring, men det behövs att socialministern aktivt följer upp detta, och jag tolkar svaret så att det kommer socialministern också att göra.

Herr talman! Göte Jonsson och Lars Ahlström har frågat mig om jag avser vidta sådana åtgärder att egenblodgivning blir möjlig och att patienter kan få transfusioner med eget blod. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. En ordning där det blod man lämnar kan förvaras för att senare användas för det egna behovet av blod skulle enligt Göte Jonsson innebära ökad säkerhet för patienterna därför att det inte kan fastställas med hundraprocentig säkerhet att blod för blodgivning är fritt från HIV-smitta. 7 Lars Ahlström relaterar ett fall där en patient har nekats transfusion med eget blod vid sin kommande operation. Det föreligger inte något hinder för läkarna när de förbereder en patient för operation att låta patienten lämna blod, som kan användas under den kommande operationen. Läkarna får avgöra när detta förfarande kan vara lämpligt, t.ex. när det är fråga om en ovanlig blodgrupp. Vidare måste hänsyn tas till tillgängliga resurser vid sjukhuset. Att patienten lämnar blod innebär emellertid en blodförlust, som tar tid att kompensera och som därför kan vara olämplig strax före en operation. En bedömning måste göras från fall till fall. Att däremot vid allmän blodgivning reservera det lämnade blodet för i första hand blodgivarens behov föranleder en rad praktiska svårigheter som måste vägas mot nyttan av vad man vill uppnå. Risken att bli smittad av HTV vid en blodtransfusion i Sverige är i dag så gott som obefintlig. Mot bakgrunden av det förhållandet anser jag att det för närvarande inte föreligger tillräckligt behov av att vidta särskilda åtgärder från statens sida för att åstadkomma egenblodgivning.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Detta gäller kanske en av de svåraste frågorna i hela aidsdebatten. Frågan om blodtransfusion berör praktiskt taget varenda svensk någon gång i livet. Det må vara riktigt som statsrådet säger och som sägs från experthåll: att risken att bli smittad genom blodtransfusion är liten. Det viktiga är att risken finns och att risken ökar ju fler HTV-smittade vi får i befolkningen. Därför är det angeläget att vara ute i så god tid som möjligt för att förebygga och motverka den risken. I Steget före virus, en av broschyrerna, står att smitta kan överföras vid blodtransfusion: ”I dag är det dock ingen risk att få smitta vid blodtransfusion i Sverige. Allt blod kontrolleras.” Jag konstaterar, herr talman, att det är en direkt felaktig upplysning, och jag beklagar att aidsdelegationen ställer sig bakom sådana direkt felaktiga upplysningar, som går ut till hela svenska folket. Jag vill fråga statsrådet: Är statsrådet beredd att rätta till den felaktiga upplysningen? Jag är medveten om att det här gäller en balansgång mellan å ena sidan att ge en riktig, saklig information och å andra sidan att inte skrämma upp människor i onödan. Men det allra farligaste, som jag ser det, är att ge en felaktig information, så att man invaggar svenska folket i ett ogrundat lugn. Man måste vara medveten om risken, även om risken är mycket liten. Och hur liten den är vet vi faktiskt inte. Experter har olika uppfattningar på den punkten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är brist på blodgivare, och för stora pengar annonserar sjukvården efter blodgivare. Det är också så att alla ingrepp, inte minst blodtransfusioner, är förenade Prot. 1986/87:109 med risker. Då tänker jag inte enbart på aidsrisken. Vi har ju också inte minst 23 april 1987 allergiska risker. Kan man egentligen få bättre blod än sitt eget friska? Det måste ju vara bra för dem som utför operationen att veta, att det åtminstone inte tillstöter några komplikationer, eftersom det är patientens eget blod som används. Oron för aids ökar, och vi har exempel på att människor blivit smittade just genom blodtransfusioner. Det vore därför naturligt att de människor som skulle kunna få transfusioner med eget blod också får tillfälle att få det. Jag tackar för den positiva delen i svaret, där statsrådet säger att det inte föreligger något hinder för läkarna att förfara på det sätt som jag önskar. Men jag har en alldeles bestämd känsla av att statsrådet måste göra detta uttalande för sjukvårdens olika huvudmän.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat justitieministern om han är beredd att föreslå riksdagen sådan ändring i bestämmelserna att, i samband med kravet på uppvisande av pass vid ankomsten till Sverige, intyg även begärs om genomgången HIV-test, visande att personen i fråga inte är bärare av HIV. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag delar självfallet uppfattningen att allt som kan göras också måste göras för att hindra spridningen av aids. Jag anser emellertid att det i detta avseende är mindre ändamålsenligt att vid inresa till Sverige kräva att den besökande med intyg visar att han inte är bärare av HIV. Ett expertmöte inom Världshälsoorganisationen har nyligen behandlat riskerna för att HIV-smitta sprids genom internationellt resande. Mötets slutsats var bl.a. att HIV-kontroll av internationella resenärer inte är någon framkomlig väg att hejda smittans spridning. Eftersom HIV/aids sprids på samma sätt i hela världen bör i stället resurser satsas på upplysning om hur man undviker smitta såväl när man reser utomlands som när man vistas i det egna landet. Finns det anledning att anta att en person som vistas i riket bär på HIV-infektion, skall vederbörande i enlighet med vår smittskyddslagstiftning underkasta sig den undersökning och behandling som behövs. Vederbörande skall följa givna föreskrifter, som har till syfte att förhindra att smittan förs vidare. Att informera om beteenden som innebär risk för smitta, att använda smittskyddslagstiftningens möjligheter på ett förnuftigt vis och att underlätta frivilliga HIV-tester är enligt min mening de mest ändamålsenliga åtgärderna för att skydda landet mot smittspridningen. Jag är således inte beredd att föreslå sådana ändringar i bestämmelserna som Hugo Hegeland har efterlyst.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det utförliga svaret. Trots att det är negativt tackar jag ändå för statsrådets försök att förklara sin negativa inställning. Jag tycker att detta är en upprepning av de diskussioner vi haft tidigare i dag, eftersom svaret visar regeringens passivitet. Regeringen tycks göra mycket litet i stället för att vara aktiv och vidta alla tänkbara åtgärder i syfte att hindra spridningen av HIV-viruset. Man har tusen ursäkter för att man inte gör någonting och för att man måste skjuta på saker och ting. Det vore väl mycket enkelt att begära att främlingar som kommer till Sverige och vid inresan måste visa upp sitt pass också visar upp ett intyg om att de genomgått aidstest och inte bär på HIV-smitta. Om man reser till Afrika måste man visa upp intyg på att man är vaccinerad mot tyfus, mot malaria och mot gula febern. Det är ingen som ifrågasätter det, och då är det i dessa fall inte fråga om smittsamma sjukdomar på samma sätt som aids är det. I Frankrike, för att ta ett annat exempel, införde man över en natt bestämmelsen att svenskar för att få komma in i Frankrike måste ha visum. Denna bestämmelse infördes därför att man i Frankrike ville hejda terrorismen. Terrorismen kommer ändå att skörda betydligt färre offer än vad en spridning av aids kommer att göra. Jag förstår inte varför statsrådet är så negativ. Statsrådet hänvisar till att man på ett expertmöte nyligen inom Världshälsoorganisationen behandlat frågan om riskerna för att HIV-smitta sprids genom internationellt resande och därvid uttalat att resurser främst bör satsas på upplysning. Detta tyder på att man inom Världshälsoorganisationen är lika likgiltig som statsrådet Sigurdsen förefaller att vara när det gäller att göra någonting aktivt. Att HIV-smittan inte sprids på samma sätt i hela världen är ju inget argument för att resurser i stället bör satsas på upplysning om hur man undviker smittan. Det är någonting som man dessutom bör göra. Det är ju inte något alternativ. Eller anser statsrådet verkligen att ett alternativ till att man försöker hejda strömmen av aidssmittade är att man sprider upplysning? Är statsrådet lika negativt inställd till alla andra intyg som måste visas upp av svenskar när de reser utomlands eller av främlingar när de kommer till Sverige? Jag förstår inte statsrådets mycket negativa inställning, som avspeglade sig även i de svar som hon tidigare i dag har lämnat, till att verkligen göra någonting aktivt när det gäller att hejda spridningen av aids.
Herr talman! Jag tycker mig i dagens debatter om aidsfrågan ha kunnat förmärka en mycket stor okunnighet hos den moderata riksdagsgruppen om vad som egentligen görs när det gäller att hindra smittspridningen. Jag tror att jag får be Ann-Cathrine Haglund att för sina partikolleger redogöra för aidsdelegationens arbete, som sannerligen inte präglas av passivitet eller likgiltighet. Inget land har enligt WHO infört sådan gränskontroll som Hugo Hegeland efterlyser. En del länder gör kontroller efter det att de resande kommit in i landet. Vi gör också HIV-tester på invandrare och andra som kommer till olika förläggningar. Detta är den ståndpunkt som man intagit inom WHO, som sannerligen inte heller präglas av någon likgiltighet för dessa frågor.
vid passkontroll Herr talman! Det är självklart att man skall använda sina resurser på ett sådant sätt att de ger det bästa resultatet. Men för det första anser jag inte att regeringen gör det. Vi har visserligen aidsdelegationen, och den arbetar, pratar och sprider information, men man har ingen aning om hur effektiv den informationen är. Därtill kommer att de resurser vi satt in är för små. Det går inte att säga att vi har bara så och så stora resurser och att vi skall använda dem så effektivt som möjligt, utan det är alldeles uppenbart att vi satsar för små resurser på att bekämpa spridningen av aids. För det andra vill jag säga att det förhållandet att inget annat land kommit på tanken att införa kontroll vid gränserna av om personer som kommer till landet är aidssmittade inte är något argument för att vi inte skall göra det. Om kraftlösheten är utbredd över hela världen, kan vi väl ändå lita till vår egen omdömesförmåga och inte vänta på att andra länder skall gå i spetsen. Varför kan vi inte själva gå i spetsen och göra någonting förnuftigt, när det nu visar sig att det inte görs någonting på andra håll i världen?
Herr talman! Aidsdelegationens arbete består inte bara av en informationskampanj. Det görs genom Landstingsförbundet och Kommunförbundet insatser över hela landet. Vi arbetar genom skolorna, och vi bedriver över huvud taget en mycket aktiv verksamhet. Narkomanvården, som är vårt stora problem, satsar vi mycket stora resurser på. Jag vill alltså hävda att aktiviteten här i landet är mycket stor. Representanter för andra länder kommer till Sverige och vill studera hur vi byggt upp vår organisation för kampen mot aids. Vi har alltså varit ett föredöme för många andra länder. Jag tycker att Hugo Hegeland skall lära sig litet mer om vad som egentligen händer i Sverige.
Herr talman! Jag behöver visst lära mig mer om denna fråga. Här finns otroligt mycket att lära, och det är inte uteslutet att det kan gälla även andra personer. Vi har inte förnekat att aidsdelegationen arbetar och gör insatser. Men poängen är att insatserna är otillräckliga på alla de områden som statsrådet här räknade upp. Man satsar uppenbarligen för små resurser på kampen mot aids. Det är inte på grund av okunnighet jag framför denna kritik. Jag kan inte förstå annat än att statsrådet själv måste vara medveten om att vi ännu gör för litet. Vi gör något — ingen har bestritt det — men det går att göra mer. Statsrådet säger att vi är ett föredöme för andra länder genom aidsdelegationens verksamhet. Vi kan även bli ett föredöme i det avseendet att vi säger att vi kräver för besök i Sverige att man i samband med uppvisande av pass också visar upp intyg om genomgånget aidstest.

Herr talman! Lennart Alsén har frågat mig om Blekinge får en egen högskola. Jag har, bl.a. vid besök i Blekinge, gett uttryck för uppfattningen, att högskoleutbildningen i Blekinge, som nu administreras från fyra olika högskolor, tre kommuner, en högskolekommitté och en regionstyrelse, bör sammanföras till en högskoleenhet. Jag har samtidigt klargjort att detta är en anslagsfråga och att förslag under gynnsamma omständigheter bör kunna läggas fram i nästa budgetproposition. I proposition 1986 89. Jag redovisar också i propositionen att högskoleutbildningen i Blekinge kan komma att omfatta ca 350 studerande fr.o.m. 1988. Regeringen har bedömt att det torde vara rationellt att samla ledningsansvaret för denna utbildning. Jag avvaktar nu närmast riksdagsbehandlingen av propositionen för att därefter låta tillkalla en särskild sakkunnig med uppdrag att utreda hur enhetlig ledning av högskoleutbildningen i Blekinge skall åstadkommas. Samme sakkunnige kommer att få i uppdrag att utreda hur universitetet i Stockholm skall kunna upprätta en permanent högskoleverksamhet i Visby i anslutning till Utvecklingscentrum Gotland. Vad beträffar högskoleutbildningen i Blekinge kommer den som ett resultat av redan fattade beslut inom en nära framtid få en sådan omfattning, att det förefaller övervägande sannolikt att det kommande utredningsarbetet skall utvisa att en självständig högskoleenhet är den mest rationella organisationsformen.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för det utförliga svaret. Anledningen till min fråga var att en viss tveksamhet uppstod i Blekinge efter det att propositionen lagts fram. Jag tolkar utbildningsministerns svar här i dag så att man kan betrakta det som klart att Blekinge får en högskola och att högskoleverksamheten kommer i gång fr.o.m. budgetåret 1988/89.

3, ER å ö ä ac Om lärarutbildningen Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall har frågat mig om utbildningsor = 7 Kal i Kalmar ganisationen för lärare vid högskolan i Kalmar kan få fortsätta arbeta, om behovet av utbildade lärare skulle visa sig öka betydligt mer än vad som beräknades när riksdagen i juni 1986 beslöt att utbildningen av grundskollärare inte skulle etableras i Kalmar. I den proposition om lokalisering av grundskollärarlinjen som låg till grund för riksdagsbeslutet poängterades att det hittills varit svårt att med större säkerhet och på längre sikt förutse utvecklingen inom lärararbetsmarknaden. Dimensioneringen och därmed basen för utbildningsorganisationen bör vara så stabil som möjligt, och alltför drastiska förändringar måste undvikas. Det föds nu fler barn i landet än vad man har räknat med i tidigare prognoser. Universitetsoch högskoleämbetet arbetar med att ta fram ett underlag för dimensioneringen av lärarutbildningen som skall presenteras i anslagsframställningen för budgetåret 1988/89. I den utbildningsorganisation som riksdagen beslutade om förra året förutsattes finnas utrymme för expansion. Om det blir aktuellt att öka grundskollärarlinjens dimensionering, räknar jag med att fler studerande kommer att kunna antas vid de universitet och högskolor där den nya utbildningen enligt riksdagsbeslutet skall anordnas. Jag anser det mycket angeläget att ansträngningarna i Kalmar inriktas på uppbyggnaden av den tekniska utbildningen.

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet Bodström! Låt mig först säga att vi är glada i Kalmar län för den tekniska utbildningen, som omfattar bl.a. verkstadsingenjörslinje, driftsingenjörslinje fr.o.m. nästa år samt en ekonomilinje, också om något år. Dessa utbildningar blir ett värdefullt tillskott för näringslivet i regionen. Jag vet att alla krafter inriktas på att utfallet skall bli gott. Men jag hörde till dem som inte ville acceptera att högskolan i Kalmar skulle ”betala” denna utbyggnad med nedläggning av lärarutbildningen. Några kalkyler på besparingen genom nedläggning av 54 platser i Kalmar i stället för på någon av de stora universitetsorterna visades inte. I stället grundades beslutet helt på en prognos för lärarbehovet baserad på siffror från 1984 om befolkningsutvecklingen. Då räknade man med ett utbildningsbehov på 900 lärare för åren 1987-1988. Nu räknar man med det dubbla. Jag vet att vi har överskott på lärare på vissa håll i landet i dag. Men en ökad utbildning måste starta snarast, om nu prognoserna stämmer — och det ser de ut att göra. Och hur stort blir lärarbehovet om skolåldern sänks till sex år — ett förslag som folkpartiet fört fram sedan länge och som nu också statsrådet talar för? Den sista intagningen på lågoch mellanstadielärarlinjerna i Kalmar sker nästa år. 31 lärarutbildare har varslats om avsked. Fullt så många kommer nog inte att behöva lämna sitt arbete, men många blir arbetslösa. Statsrådet sade vid ett besök i Kalmar för en månad sedan att lärarutbild ” ningen nog inte kommer tillbaka. Han bekräftar det tyvärr också i dag. Jag kan ändå inte låta bli att hoppas att den organisation som finns färdig i Kalmar verkligen tas i beaktande vid planeringen av lärarutbildningen. Det är aldrig för sent att tänka om, herr statsråd!

Herr talman! Björn Samuelson har frågat utbildningsministern när eleverna i skolan kan få rätt att använda sig av arbetsmiljölagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Frågan ger mig anledning att erinra om det svar jag lämnade i januari på en interpellation av Ingrid Ronne-Björkqvist om elevernas medverkan i arbetet med skolans arbetsmiljö. Jag sade då att arbetsmiljölagen redan i dag tillämpas på elever från årskurs 7 i grundskolan. Enligt lagen likställs nämligen elever från årskurs 7 med arbetstagare vid tillämpningen av vissa föreskrifter i arbetsmiljölagen. Bl. a. gäller den allmänna bestämmelsen om skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö även i fråga om elever. Däremot är reglerna om utseende av skyddsombud och skyddskommitté ledamöter inte tillämpliga på elevområdet. Skälet härför är att dessa utses av arbetsmarknadens parter. Som jag också framhöll i januari är det viktigt att eleverna får medverka i skyddsarbetet. Arbetet med skyddsfrågor bör därför ingå som ett naturligt led i skolarbetet. Jag förutsatte att det skulle kunna klaras ut mellan arbetsmarknadens parter så att detta skulle bli möjligt. Jag har emellertid nu erfarit att kommunoch landstingsförbunden inte är beredda att utfärda centrala riktlinjer om elevernas medverkan i arbetsmiljöarbetet, eftersom de lokala parterna i kollektivavtal om medbestämmande får överenskomma om andra samverkansformer. Det är således enligt förbunden en fråga som de lokala parterna skall besluta om. Dessa har redan nu möjlighet att adjungera eleverna i skyddskommittéerna. Kommunförbundet och personalorganisationerna planerar att var för sig gå ut med information till samtliga skolstyrelser och lokala fackliga organisationer om vikten av arbetsmiljöarbetet i skolan. Jag avser att följa utvecklingen med uppmärksamhet och av skolöverstyrelsen begära en redovisning av hur man lokalt väljer att lösa denna för eleverna mycket viktiga fråga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Detta är ändå ett steg på vägen. Arbetsmiljölagen har funnits i tio år men gäller ännu inte fullt ut för eleverna i skolan. Om så varit fallet kan det hända — Prot. 1986/87:109 att vi inte haft den mycket dåliga arbetsmiljö som många ungdomar i vår 23 april 1987 skola har. RN RT TSE FRAS Tillämpningen av arbetsmiljölagen har också ett vidare perspektiv. I OM kompensation nn skollagen står det att eleverna i skolorna skall få en demokratisk fostran. lagerhållare av stråförkortningsmedel Från vpk:s sida menar vi att om man förvägras att använda de demokratiska instrument som andra människor får använda, är det inte särskilt troligt att man lyckas med denna demokratiska fostran. År 1980 föreslog SÖ att man skulle få utbilda 5 000 elevskyddsombud. Nu när det förväntas att man skall komma fram till överenskommelser på det lokala planet vill jag fråga statsrådet Göransson om han är beredd att verka för att det kommer till stånd en sådan utbildning av eleverna i skolan så att det blir större möjlighet att tillämpa den lag som ändå gäller för de flesta som jobbar där. Jag håller det inte för otroligt att om en riktig tillämpning av arbetsmiljölagen hade inletts på ett tidigare stadium — och inte tio år efter att lagen tillkom —, hade det inneburit att vi i dag hade haft bra skolor i en del kommuner. Skolorna hade då kunnat ägna sig åt ett uppbyggnadsarbete enligt arbetsmiljölagen, i stället för den bank-bingo som man i Stockholm ägnar sig åt.
Herr talman! Jag delar Björn Samuelsons uppfattning om värdet av elevers medverkan i skyddskommittéers arbete och i arbetsmiljöarbetet i skolan. Det är viktigt både med tanke på arbetsmiljön i sig och med tanke på den demokratiska fostran som skolan skall ge. Däremot är jag inte alldeles övertygad om att närvaron av skyddsombud i skolorna automatiskt skulle innebära att skolorna blev bra. Menar Björn Samuelson — översatt till arbetslivet i övrigt — att man vid alla arbetsplatser där det finns skyddsombud i alla avseenden har goda arbetsmiljöer? Så underbar är dess värre inte verkligheten.
Herr talman! Nej, jag är också medveten om att arbetsmiljölagen har många brister och borde rättas till på en rad punkter.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har med anledning av förbudet mot stråförkortningsmedel frågat mig om vad jag tänker göra för att kompensera de jordbrukare och distributörer som nu har lager av stråförkortningsmedel. Den kraftigt ökade användningen av stråförkortningsmedel under 1980 talet är ett led i utvecklingen mot en allt intensivare växtodling med ökade insatser av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödselkväve. Använd 79 ningen av kemiska medel bör begränsas. Regeringen har tidigare slagit fast att användningen av kemiska bekämpningsmedel skall halveras under fem år. Spannmålsproduktionen bör utvecklas genom förbättring av odlingsmaterialet via växtförädling och utveckling av alternativa miljövänliga produktionsmetoder. Mot denna bakgrund och i avvaktan på förslag från den expertgrupp om lägre intensitet i jordbruket som jag tillsatt och resultat från livsmedelsverkets analyser av restsubstanser från stråförkortningsmedel i livsmedelsproduktionen, har regeringen beslutat att förbjuda användningen under perioden den 1 maj 1987 till den 31 december 1987. Statens jordbruksnämnd kommer att ta upp överläggningar med handeln om möjligheterna att köpa tillbaka de preparatmängder som försålts till jordbruket innan beslutet om användningsförbudet blir allmänt känt.

Herr talman! Vid en presskonferens den 10 april redogjorde jordbruksministern tillsammans med miljöministern för några åtgärder som gällde jordbruket och miljön. Något överraskande innebar ett av beskeden att man fr.o.m. den 1 maj skulle förbjuda användning av stråförkortningsmedel. Den extremt korta tiden mellan beslutet och ikraftträdandet tyder tyvärr inte på någon mer ingående planering i regeringskansliet. Jag frågar mig varför det inte hade varit lämpligt att överlämna också denna fråga till den expertgrupp som skall göra överväganden om intensitetsfrågorna i jordbruket. Utöver detta att beslutet är överraskande kommer det att ställa till en rad praktiska problem. Nu har jordbruksministern i dag genom sitt svar lättat litet på förlåten och i någon mån gjort min fråga obehövlig. Varför kunde man inte, när man ändå tydligen avsåg att ta hand om de preparat som redan fanns hos leverantörer eller rent av hos jordbrukare, ha redovisat det vid presskonferensen? Det kan nämligen vara så, åtminstone i södra Sverige, att vårbruket kommit in i ett så framskridet skede att en del kvävegivor har getts med hänsyn till att avsikten var att sedermera använda stråförkortningsmedel och att man alltså helt enkelt är för sent ute med detta förbud. Jag tar mig friheten, herr talman, att antyda att denna åtgärd har opportunistiska drag, att man helt enkelt taget ville vidta en åtgärd — strunt samma om den var väl övervägd eller inte. Följaktligen vädjar jag till jordbruksministern: Drag tillbaka förslaget och låt expertgruppen överväga om en sådan här åtgärd tillsammans med andra åtgärder är rimlig att vidta. Jag är inte övertygad om att vi kommer att bli överens om att intensiteten i jordbruket bör dämpas på det sätt som anvisas i pressmeddelandet. Till detta får vi återkomma om en liten stund.
Herr talman! Arne Andersson i Ljung och jag har olika uppfattning om angelägenheten av att verkligen genomföra åtgärder som både förbättrar miljön och får bort överskotten. Det är en ganska dramatisk situation vi har med ett överskott i spannmålsproduktionen vilket nu kostar oss 1,5 miljarder om året. Det här är ju ingen ny debatt. Jag har i varje intervju sagt att jag är helt öppen i den här frågan. Jag har inte tidigare stängt dörren för att förbjuda det här medlet. Skulle vi nu vänta ytterligare med ett förbud, skulle vi få dra på oss ytterligare stora kostnader för spannmålsöverskottet. Stråförkortningsmedel är ju ett av de mest riktade instrumenten för att kunna öka kvävegivorna än mer och därmed öka överskotten än mer. Men vårt prisregleringssystem står inte rycken länge till för den väldiga påfrestning som överskotten innebär. Det är den ena motiveringen till förbudet. Den andra har att göra med miljön. När vi nu har tillsatt en expertgrupp som skall arbeta under den här odlingssäsongen, och medan livsmedelsverkets analyser pågår av effekterna av stråförkortningsmedlet, av restsubstanser i spannmålen, menar vi att det är rimligt att under den tiden förbjuda medlet.
Herr talman! Debattiden medger inte att vi träter om huruvida vi ser mer eller mindre allvarligt på situationen med ett stort spannmålsöverskott. Vad frågan gäller är den korta tid som stod till buds mellan regeringens besked om förbudet och ikraftträdandet. Var den kunskap om problemets omfattning som Mats Hellström gav besked om alldeles nyss helt nypåkommen i början av april månad? Varför kunde man inte med all den insikt som rimligen fanns idepartementet medge en rimlig handläggningstid? Då hade beslutet inte fått det opportunistiska drag som jag här från talarstolen gav besked om att det fick.
Herr talman! Det är i regel så att man kritiserar regeringen för att den gör för litet, att den väntar med miljöåtgärder, att den vill skjuta upp lösningar. Det är klart att det aldrig är behagligt att rycka plåster, när man gör det. Men i det här fallet har regeringen agerat och agerat tämligen kraftfullt. Någon gång måste plåstret ryckas, och det måste ryckas före den här odlingssäsongen för att åtgärden skall få en effekt nu och för att den skall få en seriös och allvarlig inriktning också med tanke på sorter som inte behöver stråförkortningsmedel.
Herr talman! Försök, herr jordbruksminister, övertyga någon enda bonde eller någon människa över huvud taget i detta land om att den 10 april i år var den enda dag då man kunde föreslå ett förbud för stråförkortningsmedel att träda i kraft den 1 maj! Nu har ett något sent vårbruk i någon mån kommit jordbruksministern till hjälp, annars hade både stråförkortningsmedel och en kvävegiva anpassad för stråförkortningsmedel redan varit ute. Säg sedan att det inte var en säreget vald dag! Jag vidhåller att detta inte vittnar om den framsynthet som jordbruksministern skulle ha kunnat visa om beskedet hade kommit vid årsskiftet. Jag vidhåller också att förbudet mot stråförkortningsmedel bör återkallas. Och ge arbetsgruppen ett något vidgat uppdrag!

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har också frågat mig vilka åtgärder jag tänker föreslå för att lägre intensitet i jordbruket skall kunna kombineras med lönsamhet för den enskilde jordbrukaren. I sin fråga hävdar Arne Andersson att det i andra näringsgrenar över huvud taget aldrig diskuteras att avstå från att använda känd teknik. Jag vill i anslutning härtill framhålla att de restriktioner som bl.a. miljöskyddslagstiftningen uppställer gäller alla näringsgrenar. Det är således inte enbart jordbruket som tvingas att anpassa sin produktionsteknik efter de krav som bl.a. miljöskyddslagstiftningen ställer. Glädjande nog har det visat sig att även hårda miljökrav kan förenas med krav på lönsamhet i produktionen. Stöd för detta påstående finns bl.a. i en OECD-rapport om miljö och ekonomi. Sverige nämns som ett av de länder där man kunnat påvisa att miljöskyddsåtgärder varken lägger hämsko på den ekonomiska utvecklingen, inflationsbekämpningen eller hotar sysselsättningen. Det är tvärtom så att de hårda miljökrav som ställs på industrin givit upphov till ny teknik som varit gagn för utvecklingen. Det är angeläget att intensiteten i växtodlingen minskar, med hänsyn till såväl miljön som spannmålsöverskotten. Användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel bör därför minskas. Den expertgrupp som tillsätts skall utvärdera den forskningsoch försöksverksamhet som kan ligga till grund för intensitetssänkande åtgärder och utforma ett system för hur spannmålsproduktionen skall kunna minskas genom sänkt intensitet. Gruppen skall också redovisa hur produktionen och miljön påverkas på kort och lång sikt. Härvid skall såväl samhällsekonomiska, regleringsekonomiska som företagsekonomiska konsekvenser redovisas. I detta sammanhang kommer således även lönsamheten för den enskilde jordbrukaren av en lägre intensitet att belysas. Förändringar i jordbrukets inkomster och produktionskostnader till följd av eventuella inskränkningar när det gäller möjligheterna att använda vissa produktionsmedel kan aktualiseras i samband med överläggningar om regleringen av jordbrukspriserna.

Herr talman! Till skillnad från den förra frågan har jag i det här fallet fått nej från jordbruksministern. Det är inte aktuellt att den expertgrupp som skall tillsättas över huvud taget skall bry sig om huruvida bonden kommer att överleva. Viktigare är att införa ett begrepp som är helt främmande för ett dynamiskt jordbruk, nämligen att dämpa intensiteten. Jag har föga förståelse för detta, och jag kan uppriktigt sagt inte se att det bringar någon nytta med sig. Vistår nu vid ett vägval, där vi måste avgöra om de som odlar skall göra det med den bästa teknik och med den intensitet som är möjlig. Vi måste kanske överväga om vi skall använda hela den areal vi har, men de bönder som finns kvar måste känna att de producerar livsmedel enligt bästa möjliga teknik — — Prot. 1986/87:109 detta är viktigt. 23 april 1987 Efter jordbruksministerns åtgärder på den här punkten tror jag att man för första gången kan ifrågasätta om det ens är avsikten att leverera bästa kvalitet till bästa pris. Jordbruksministerns handläggning ger oss snarast besked om att det inte är lika viktigt som tidigare att svenska konsumenter vet att jordbruket gör sitt bästa för att de skall få den bästa kvaliteten. Sänkt intensitet innebär nämligen inte alltid högre kvalitet, men sänkt intensitet innebär högre pris. Detta är alltså jordbruksministerns något märkliga svar till dem som undrar vad som är avsikten med expertgruppen. Nu har jag fått beskedet att expertgruppen inte skall ha till uppgift att syssla med denna fråga, och det gör mig och säkerligen även övriga företrädare för svenskt jordbruk mycket bekymrade. Jag tror rent av att de kan ha rätt som har hävdat att detta ligger i fasen till en ny jordbrukspolitik, baserad på helt andra värderingar än tidigare. Jag anser att jordbruksministern måste utveckla tanken på en ny jordbrukspolitik något mera ingående än vad det aktuella pressmeddelandet ger vid handen.
Herr talman! Arne Andersson i Ljung läser mitt svar på ett konstigt sätt. Där sägs ju direkt att i detta sammanhang kommer även ”lönsamheten för den enskilde jordbrukaren av en lägre intensitet att belysas”. Så visst skall expertgruppen diskutera detta. Jag menar också att om de som i det här avseendet är pessimister får rätt — och till dem hör uppenbarligen Arne Andersson — så har jordbrukarna möjlighet att vid prisförhandlingarna ta upp frågan om de kostnadsökningar som ett mera miljövänligt jordbruk för med sig. Jag upprepar att om pessimisterna får rätt och ett mera miljövänligt jordbruk blir dyrare, så kan detta givetvis tas upp vid prisförhandlingarna, liksom man tidigare tagit upp frågan om kostnadsökningar. Det står också i svaret. Men alldeles oberoende av om optimisterna eller pessimisterna får rätt, så glömmer Arne Andersson bort det helt avgörande när det gäller kostnaderna. Jag avser det som vi diskuterade i samband med föregående fråga, nämligen att vi har ett extremt överskott, som vi får tränga ut på världsmarknaden till orimligt låga priser. Det kostar 1,5 miljarder för det svenska folkhushållet — för konsumenterna genom högre priser, för jordbrukarna genom lägre inkomster och för skattebetalarna som betalar ungefär 40 90 av beloppet. Varje heltidsjordbrukare i Sverige går för närvarande förlustig en inkomst på 40 000 kr. per år. Det är spannmålsöverskottet och den röra som råder på den internationella marknaden som har ställt till med detta. Genom en lägre intensitet och därigenom ett lägre överskott bidrar vi också till att minska denna väldiga kostnad för det svenska jordbruket. Det blir en klar följd av lägre intensitet, vare sig optimisterna har rätt, när de säger att ett mera miljövänligt jordbruk går att förena med god ekonomi, eller om Arne Andersson och pessimisterna får rätt.
Herr talman! Jordbruksministern och jag företräder, såvitt jag kan förstå av debatten, två olika handlingsvägar. Jordbruksministern menar att vi genom att sänka intensiteten helt enkelt skall svälta oss ur krisen. Till skillnad från jordbruksministern anser jag inte att det på något sätt framgår att expertgruppen har fått i uppdrag att klargöra hur man skall täcka den inkomstklyfta som uppstår, om vi odlar på samma areal som tidigare men med lägre intensitet. Hur skall vi lösa detta? Det kan jag inte utläsa ur svaret. Den linje jag företräder innebär närmast att det skall vara en ordnad reträtt för svenskt jordbruk. De som finns kvar och bedriver jordbruk skall göra detta med odlandets glädje och känna att de fortfarande producerar för de svenska konsumenterna och för de olika situationer som kan uppstå. Detta kan rimligen inte bli fallet efter jordbruksministerns besked om lägre intensitet, och det bekymrar mig.
Herr talman! Vi har haft en utveckling mot en kraftigt ökad intensitet under de senaste åren. Exempelvis stråförkortningsmedlen har ökat från 35 ton år 1982 till 243 ton år 1986. Det har alltså varit en utveckling mot en kraftigt ökad intensitet, och detta får vi alla här i riksdagen ta ett ansvar för historiskt sett. Den politik som vi alla under 1960-talet och 1970-talet har medverkat till har drivit fram en storleksrationalisering. Den ökade intensiteten har i Sverige, liksom i de flesta OECD-länder, lett till överskott som gör att vårt prisregleringssystem inte står rycken mycket längre till. Då måste det vara en : rimlig väg att minska intensiteten för att klara jordbrukets akuta kris. Dessutom är det ett inslag i en mera miljövänlig jordbrukspolitik. Jag är glad över att så många jordbrukare har ställt upp, både genom motioner vid LRF-stämmor och vid de olika undersökningar som har gjorts, och förklarat att man vill arbeta för ett mera miljövänligt jordbruk.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att svenskt jordbruk har ökat intensiteten. Detta har varit ett led i de jordbrukspolitiska besluten. De årliga förhandlingarna om jordbrukarnas ersättning för sitt arbete och sina kostnader har medfört en successiv stegring. Så till vida har jordbruket näst intill det otroligas gräns orkat fullfölja samhällets intentioner. Då får vi inte klanka på jordbruket för att det har gått som det har gjort. Detta var det ena. Dessutom är det väl inte på det sättet, jordbruksministern, att det stora problemet har uppstått på grund av det antal ton som spannmålen har ökat med, utan orsaken är den drastiska förändringen av världsmarknadspriset. Därvidlag är jordbruket lika oskyldigt som staten. Men jag skall gärna ge jordbruksministern en liten blomma för att det har nåtts en överenskommelse om hur saken skall hanteras. Jordbruksministern har varit lyhörd gentemot riksdagen, och vi har fått en rimlig hantering av det hela, så att jordbrukarna fortfarande känner någorlunda trygghet.
Herr talman! På denna punkt är jag överens med Arne Andersson. Det — 23 april 1987 framgick också av mitt tidigare yttrande att vi alla i riksdagen, liksom lantbrukskooperationen, har ett historiskt ansvar för att vi drivit fram en utveckling mot ökad intensitet. Men år 1985 beslöt riksdagen i stor enighet att man skulle sätta upp nya mål för jordbrukspolitiken. Det är ingenting som man har hittat på nu, utan riksdagen fattade 1985 i stor enighet beslut om att införa ett miljömål och ett resursmål. Därefter har det, precis som Arne Andersson säger, blivit en dramatisk och mycket allvarlig situation på de internationella marknaderna. Spannmålslagren i världen är ungefär 2,5 gånger så stora som vad världsmarknaden behöver. Därtill kommer dumpingkonfrontationen mellan USA och EG, som leder till de akuta problemen. Men redan 1985 var vi i riksdagen överens om en nyorientering av jordbruket i den riktning jag angivit.
Herr talman! Den senaste debattomgången fyller mig med en viss tillförsikt i så måtto som vi tycks vara överens om vad som har bidragit till de stora överskotten och om att världsmarknadspriset liksom har blivit den avgörande faktorn för att det rent pengamässigt har gått snett. Då kanske vi också skulle kunna vara överens om att en ordnad reträtt — i stället för en defensiv jordbruksproduktion över hela arealen, vilket tydligen leker jordbruksministern i hågen — vore att föredra.
Förbudet mot användning av stråförkortningsmedel i spannmålsodlingen kan komma att få oönskade effekter. Stråförkortningsmedel används i dag främst för att kunna höja proteinhalten eller kvaliteten och därmed spannmålens bakningsduglighet. Förbudet kan få till följd att bageriindustrin måste importera mera brödspannmål. Den förlustbringande spannmålsexporten kan därigenom komma att öka. Med anledning av det anförda vill jag ställa följande frågor: 1. Har statsrådet försäkrat sig om att bageriindustrin även i fortsättningen kan använda svensk brödspannmål? 2. Är regeringen i annat fall beredd att stå för de förluster som jordbruket drabbas av?
Jag vill alltså förorda mitt förslag om en ordnad reträtt, så att staten hjälper jordbruket att om än försiktigt baxa sig ur den svåra situationen. Vi har ett ansvar för svenskt jordbruk, så mycket mer som jordbruket har varit mycket lyhört gentemot den jordbrukspolitik som vi har lagt fast här i riksdagen.

Herr talman! Ingvar Eriksson har med anledning av förbudet mot användning av stråförkortningsmedel i spannmålsodlingen frågat mig om jag har försäkrat mig om att bageriindustrin även i fortsättningen kan använda svensk brödspannmål och om regeringen i annat fall är beredd att stå för de förluster jordbruket drabbas av. Jag har alldeles nyss besvarat en fråga från Arne Andersson i Ljung om förbudet mot stråförkortningsmedel. Vad gäller min allmänna inställning till behovet av minskad intensitet i jordbruket vill jag hänvisa till den debatt som just har förts. När det gäller eventuella konsekvenser i fråga om brödspannmålens kvalitet av ett förbud mot stråförkortningsmedel vill jag framhålla att det inte finns anledning att befara att förbudet generellt skulle leda till problem i bageriindustrin och därmed få de konsekvenser som tas upp i frågan. Jag vill 85 också erinra om att det nu fattade beslutet om förbud mot användning av stråförkortningsmedel gäller den innevarande odlingssäsongen. Jag vill i detta sammanhang även hänvisa till den expertgrupp om lägre intensitet i växtodlingen som jag har tillsatt. Gruppen skall redovisa sitt arbete före den 31 oktober i år. En anledning till att förbudet är tillfälligt är att expertgruppens arbete bör avvaktas innan beslut fattas om en eventuell förlängning. Gruppen skall bl.a. redovisa hur miljön och produktionen påverkas på kort och lång sikt av en minskad kemikalieanvändning. Detta gäller naturligtvis såväl produktionens kvantitet som kvalitet.

Herr talman! Jordbruksministern har svarat på min fråga, och jag tackar för svaret. Men han har svarat genom att tala om att det är ett tillfälligt förbud, och han säger också att det inte finns anledning befara att bageriindustrin skulle få problem. Jag finner då att jordbruksministern tydligen inte har hört sig för med bageriindustrin. Det hade varit klokt av honom att göra det. Jag minns mycket väl hur regeringsföreträdare i valrörelsen 1985 starkt kritiserade svenskt jordbruk för att vi där inte kunde producera bakningsduglig råvara. Det som sker genom det beslut som nu har fattats innebär att risken ökar för att bakningsdugligheten skall bli sämre framöver. Jordbruksministern hänvisar till en expertgrupp som skall utreda saken under året. Vore det inte bättre att invänta gruppens redovisning, innan man fattar sådana här drastiska beslut, som kan få negativa konsekvenser? Såvitt jag kan finna har jag inte fått något svar på min fråga om vem som skall stå för de förluster som kan uppkomma. Det är uppenbarligen så, att om inte bageriindustrin kan använda den svenska brödspannmålen i samma utsträckning som hittills, så får vi importera mera brödspannmål. Detta leder i sin tur till att vi måste exportera den svenska spannmålen, med ökade exportkostnader som följd. Detta vore mycket olyckligt.

Herr talman! Det sker ju under detta år liksom det har skett under tidigare år en viss import av vete och råg för bageriindustrin. Nettoeffekten, när man minskar intensiteten, måste bli att vi får lägre och inte högre exportkostnader, eftersom vi nu måste betala för all den överskottsproduktion som sker, och denna överskottsproduktion kommer ju att minska. Nettoeffekten bör alltså totalt sett bli positiv. Det är inte bara jag som har denna uppfattning, utan den delas av lantbruksstyrelsens företrädare, som menar att detta inte bör leda till generella problem inom bageriindustrin. Givetvis blir det intressant att se vilka resultat forskarna kommer fram till när de diskuterar de frågor som varit omstridda i debatten och undersöker effekterna under den odlingssäsong, då vi inte använder stråförkortningsmedel.
Herr talman! Jordbruksministern säger att den totala effekten av förbudet 23 april 1987 skulle innebära att vi får mindre förluster när det gäller att exportera spannmål. Jag tror att följden tyvärr blir den motsatta. Kan vi inte använda den svenska brödspannmålen — exempelvis den svenska rågen, som är mycket känslig för kvalitetsskador — så måste vi öka exporten. Vi vet vad vi får betalt för den exporten. Den kostar alldeles för mycket och leder till ökande förluster. Detta är mycket olyckligt. Jag tror att det hade varit bättre att forskarna hade prövat saken, innan sådana här drastiska beslut fattats. Jag vill fråga jordbruksministern om det inte hade varit riktigare att vänta med förbudet till dess att man fått klarhet i vad det hela innebär. Vad innebär det för miljön? Användningen av stråförkortningsmedel innebär att strået får ett kraftigare rotsystem och av allt att döma på ett mycket effektivt sätt tar upp det kväve som finns att ta upp. Jag tror alltså att detta är en missriktad miljöpolitik, och då blir förbudet ännu olyckligare.
Herr talman! Vi får givetvis anvisningar av forskarna, när det nu blir möjligt att studera en odlingssäsong utan de stråförkortningsmedel som entydigt bidrar till att öka överskotten. Men exempelvis enligt forskare på SLU har användningen av stråförkortningsmedel i sig sänkt proteinhalten med 0,2 procentenheter. För att kompensera den sänkning som själva stråförkortningsmedlet innebär har man behövt höja kvävegivan med 10-15 kg per hektar. Det är ingalunda så, att forskarna går ensidigt i den riktning som Ingvar Eriksson just talade om.
Herr talman! Det är ändå uppenbart att genom att vi använder dessa sorter som ger en bra skörd tvingas vi tillgripa stråförkortningsmedel som hjälp för att få upp kvaliteten, för att få den bakningsduglighet som inte minst socialdemokraterna efterlyste i valrörelsen 1985. Detta har alltså åstadkommits. Därför tycker jag att det är litet olyckligt att man nu gör en kovändning så snabbt, utan att invänta expertgruppens resultat. Jag beklagar det och hoppas att man tar intryck av de undersökningar som kommer att göras.

Herr talman! Helge Hagberg sade i sitt anförande att centerpartiet uppträdde något motsägelsefullt när det gällde de specialdestinerade bidragen. Jag sade också när jag talade förut, att vi nu föreslår ett sådant — ett stimulansbidrag för läromedel. Det innebär i och för sig ett undantag från de principer som vi eljest hyllar. Vi tycker alltså inte att man bör ha en flora av specialdestinerade bidrag, och vi har föreslagit att de skall minskas till förmån för ett bättre kommunalt skatteutjämningsbidrag för att ge kommunerna de möjligheter i ekonomiskt avseende som de kan behöva ha. Vi tycker dessutom att det är fel med specialdestinerade bidrag som är av sådan konstruktion att de ger mer pengar till dem som redan har mycket. Exempelvis bidragen till barnomsorgen är konstruerade så, att har man en väl utbyggd barnomsorg får man mycket pengar, har man en dåligt utbyggd barnomsorg får man litet pengar. Det borde rimligen vara tvärtom. Vi är rädda för att stimulansbidraget till samlad skoldag, som skall ges — som det nu uttrycks — till dem som har en väl fungerande samlad skoldag, får samma effekt. Det borde ju rimligen vara så, att stimulansbidraget ges till de kommuner som ännu inte infört samlad skoldag, för att stimulera till den verksamheten. Därför har vi alltså när det gäller läromedlen valt att säga att det skall utgå bidrag till sådana kommuner som verkligen satsar pengar för att köpa nya läromedel. Sedan tycker jag att Helge Hagberg redovisade vikariefrågan något slarvigt. Vad ett enigt utskott har gjort är att vi har avvisat regeringens förslag om ett nytt vikariesystem. Det har vi gjort mot bakgrund av att vi tyckte att det var fel att bryta ut den här frågan ur sitt sammanhang. Det rätta sammanhanget är ju skolförfattningsutredningen. Vi har sagt att regeringen får återkomma när man presenterar hela det utredningsförslaget. Men vi har också var och en för sig sagt — och jag upprepar det gärna här — att i så fall bör nog regeringen ha litet bättre på fötterna än vad man hade den här gången. Har man inte bättre argument för att byta vikariesystem än dem man nu redovisade, då tror jag inte att det är lönt att man återkommer till riksdagen.

Herr talman! När vi kommer in på frågan om de kringresurser — eller basresurser — som är nödvändiga för skolan, nämligen skollokaler, läromedel, skolskjutsar, skolmåltider och annat, så är vi från vpk inte överens med socialdemokraterna. Helge Hagberg säger att det är andra huvudmän som skall ta ansvaret för detta. Men är inte situationen oroande, Helge Hagberg? Betänk morgondagens kranka blekhet när ni skall ta 1000 milj.kr. ytterligare från kommunerna! Vi från vpk anser att det är ett ypperligt tillfälle för riksdagen, nu när elevantalet sjunker, att ta ett ansvar, t.ex. i samband med den nya lärarutbildningen. Anpassa lokalerna i skolan, så att den kapacitet som lärarna besitter kan utnyttjas i skolan! När det gäller vpk:s förslag om gratis och näringsriktig skolmat, vill jag säga att en sådan lag som det här är fråga om inte kostar staten ett enda öre.

Herr talman! När man lyssnar till Helge Hagbergs inlägg slås man av en tanke: Varför kommer socialdemokraterna alltid sist när det gäller att reagera på förändringar som inträffar i samhället? Beror det på att ni är vårt mest konservativa parti, eller beror det på att ni inte lyssnar till människors synpunkter? Det gäller individualiseringen i undervisningen, det gäller sammanblandningen av likformig och likvärdig skola. Och här säger Helge Hagberg att nu satsar vi på svenska och matematik. Ja, men jag tror att det var för fem år sedan som folkpartiet började motionera om att vi skall utöka undervisningen i matematik och svenska. Välkommen, Helge Hagberg! Det är bara tyvärr litet sent påtänkt. Han säger vidare att det finns ett stort förtroende hos föräldrar för den svenska skolan. Tänk, jag tror faktiskt att det förtroende som har funnits ändå håller på att något naggas i kanten. Den debatt om skolan som nu pågår är ett tydligt tecken på det — och på att vi måste göra någonting åt skolan. Vi måste lyssna på vad människor säger. Sedan talar Helge Hagberg återigen om att det skall finnas ökad frihet att välja inom det allmänna skolsystemet och att skolorna skall få profilera sig. Det har vi också sagt under en lång period, och vi välkomnar socialdemokraternas omvändelse i det avseendet. Ni har uttalat detta i regeringsförklaringen, och nu säger Helge Hagberg det från talarstolen. Men det är ju ändå bara läpparnas bekännelse. När kommer de här förslagen, Helge Hagberg? När skall ni åstadkomma den här valfriheten? Folkpartiet har ett antal förslag i vår motion, och det går alldeles utmärkt att ansluta sig till våra reservationer i betänkandet. Där finns möjligheten att vidta dessa åtgärder som skall ge större valfrihet. Friskolorna skall också behandlas på ett annat sätt, säger Helge Hagberg, när utvärderingen är klar. Men den är ju klar, och remissen är också klar. Nu väntar vi på propositionen. Litet klara besked, Helge Hagberg! När kommer propositionen om friskolorna, och när får vi förslag om ökad valfrihet för elever och föräldrar inom den allmänna skolan?